Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 4. Jag står givetvis bakom även reservation 7, men jag nöjer mig med bifallsyrkandet till reservation 4. Först vill jag ta upp någonting om elektronisk handel. Reservation 4 handlar om lagval som ska tillämpas vid elektronisk handel. Motionerna som ligger till grund för reservationen tar sikte på att konsumenterna vid elektronisk handel inte ska drabbas negativt genom begränsat varu eller tjänsteutbud på Internet till följd av lagvalet. Därför bör enligt motionärerna lagvalet vid elektronisk handel på Internet vara dispositivt. Ett företag ska alltså genom information på sin hemsida kunna upplysa konsumenten om att det egna landets konsumentlagstiftning gäller vid affären. Om inte näringsidkaren använder sig av denna möjlighet ska konsumenten kunna åberopa det egna landets lag. När det sedan gäller utomkontraktuella förhållanden, exempelvis marknadsföring, vid handel på Internet hävdas i den ena motionen att en näringsidkare endast ska behöva tillämpa lagstiftningen på sin etableringsort. Vi ställer upp på dessa båda synsätt. Jag går så över till djurtestade produkter. Några av motionerna handlar om märkning av produkt som är testad på djur. Märkning som syftar till att skilja ut produkt som är testad på djur från den som inte är testad på djur finns redan. Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök har kommit överens med en del företag om att de av företagens produkter som inte testats på djur ska märkas med information om detta. Vidare beslutade i november 1998 den internationella koalitionen för djurförsök, ECAE, att anta en internationell standard vad gäller kriterier för information om produkter som ej testats på djur. Dessutom pågår arbete inom EU i denna fråga. Därför kan det vara lämpligt att avvakta det arbetet innan frågan om obligatorisk märkning tas upp till beslut i Sverige, tycker lagutskottet. Vi instämmer i detta. Motionskraven har därför avstyrkts av lagutskottet. Det finns en kristdemokratisk motion som handlar om reglering av nätverksförsäljning. Den avstyrks också av lagutskottet. Frågan om nätverksförsäljning utreds nämligen av en särskild projektgrupp på Nordiska ministerrådets initiativ. Lagutskottet finner det lämpligt att avvakta denna utredning. Jag vill också något ta upp ölförsäljningen. I en ölmotion från Vänsterpartiet föreslås att lagutskottet ska föranstalta om att Konsumentverket eller någon annan myndighet ska utarbeta standardregler som fastställer hur mycket "en stor stark" dels ska innehålla, dels vilken minimialkoholhalt som ska gälla. Lagutskottets majoritet går på motionens yrkande och gör ett tillkännagivande om detta. Vi kristdemokrater menar att starköl redan finns definierat i alkohollagen vad gäller alkoholhalten. När det gäller storleken anser vi inte att detta i första hand är en angelägenhet för lagutskottet, utan det bör vara en fråga för restaurangbranschen att klara ut. Det här tillkännagivandet ligger enligt min mening väldigt nära den klass som vi ibland brukar ta upp när det gäller EU:s förordningar om bananer, surströmming, jordgubbars storlek och liknande. Vi kristdemokrater vill inte lägga ned politisk kraft på "en stor stark". Däremot känner vi väldigt mycket för att engagera oss för den som är liten och svag. I vart fall tycker vi inte att frågan är av den digniteten att den bör föranleda ett tillkännagivande till regeringen och vi reserverar oss därför.

Fru talman! Då det gäller konsumentpolitik har jag valt att inrikta mig på information och utbildning. Dagens konsumtionsutbud ställer ju väldigt stora krav på konsumenterna, för att vi ska kunna göra rätt val som är anpassat till plånboken, funktionen och miljön. EU-medlemskapet har medfört en ökad handel över gränserna. Informationstekniken har haft en explosionsartad utveckling och inneburit en globaliserad handel och även nya konsumtionsmönster. Allt detta förutsätter att vi är kunniga och medvetna konsumenter och att vi har en väl fungerande konsumentpolitik liksom också en aktiv konsumentrörelse som ställer krav på ett uthålligt konsumtionsmönster. Det konsumentpolitiska arbetet tycker vi ska särskilt inriktas på hushållens baskonsumtion och de svaga konsumentgrupperna. Eftersom konsumtionsmönster, attityder och värderingar grundläggs tidigt är det viktigt att kunskap och medvetande byggs upp redan i unga år. Vi tycker därför att konsumentfrågorna måste integreras i skolundervisningen. Genom att ge barn och ungdomar bra konsumentupplysning lägger vi grunden till en stärkt konsumentroll i vuxenlivet. Konsumentkunskap handlar om att kunna hantera vardagliga situationer samt att utgöra en grund som man kan välja livsstil utifrån. Men det handlar också om att kunna ta till vara och försvara sina rättigheter och skyldigheter som konsument. Jag tycker att vi måste inse vikten av att under skoltiden utbilda eleverna till självständiga och kunniga konsumenter. Jag har formulerat ett särskilt yttrande där jag tar upp att konsumentundervisningen bör vara ett naturligt inslag och i princip finnas med i varje ämne, så att gymnasieeleverna när de går ut skolan kan vara väl förberedda för vuxenlivet. Med anledning av att Konsumentpolitiska kommittén 2000 har fått i uppdrag att se över bl.a. konsumentutbildningen har jag enbart gjort ett särskilt yttrande rörande konsumentfrågorna. Men jag har för avsikt att återkomma i denna fråga om det inte görs något framsteg. Då det gäller konsumentvägledning vet vi att flertalet kommuner helt frivilligt har inrättat konsumentvägledare. Vi tycker också att de fyller en mycket viktig funktion, särskilt i tider när många människor drabbas av en försämrad ekonomi. Särskilt viktigt är det också att de grupper som är resurssvaga kan erhålla den här rådgivningen och informationen. Då det gäller kreditprövning vet vi också att det har varit en intensiv utveckling på det finansiella området. Användningen av kontokort har ökat markant. Det har varit mycket lätt att låna pengar, ibland helt utan kreditprövning. Med det som underlag och med tanke på hur det ser ut i dag tycker jag att det är befogat att man inför ett lagstadgat krav att kreditgivaren ska göra en samlad kreditprövning. Kredittagaren ska på så sätt lättare få en helhetsbild och därmed se hur återbetalningsförmågan ser ut. Det finns en motion som tar upp frågan, och jag yrkar bifall till motion L713, yrkande 4. I övrigt inväntar vi kommitténs förslag i de övriga frågor man arbetar med.

Fru talman! Konsumentpolitiken är för mig ett nytt fält. När man kommer in i en sådan diskussion blir man lite skrämd av antalet små och stora frågor som finns i synfältet. Men alla dessa frågor har faktiskt en kärna, och det är konsumentens aktiva roll och konsumentens rätt till handling i det egna intresset. Då har vi faktiskt mer att diskutera här än detaljfrågor om vissa produkter eller om vissa överenskommelser. Egentligen ligger det mycket ideologi i diskussionen om konsumentpolitiken. Vi är i Sverige lite för vana att förlita oss på mycket stora, starka och etablerade organisationer och på myndigheter med lång erfarenhet. Vi glömmer att man i stora, tunga system lätt kan se individen som en liten bricka. Då gäller helt andra frågor än just konsumentens rätt till sig själv, till sina val, till sina handlingar. Låt oss tänka på att våra största och starkaste organisationer, LO, TCO, SAF, samtidigt är producenter och konsumenter. Då förstår vi att det behövs nya arenor, nya möjligheter för konsumenterna.

I vår motion finns ett yttrande om skydd för konsumentintresset i den offentligt styrda tjänstesektorn. Det är också mycket viktigt. Vi har mycket ofta i Sverige tendensen att betrakta den offentliga sektorn som ett slags fulländad organism. Så är det inte. Den offentliga sektorn kan vara meriterande i vissa sammanhang, men den offentliga sektorn är inte felfri och har inte alltid rätt. Då måste man kunna skydda konsumentens intresse mot den offentligt styrda tjänstesektorn. Det är också viktigt att ekonomiskt svaga grupper och familjer får möjligheten att kunna orientera sig när de agerar som konsumenter och att de kan få ett skydd i sådana sammanhang. Det är därför vi har tagit upp frågan om kreditprövning i vår motion, nämligen att det ska vara ett krav att varje kreditgivning ska föregås av en samlad kreditprövning. Det är ett viktigt steg mot konsumentskydd. Med tanke på allt detta, och av tidsskäl, vill jag yrka bifall till reservationerna 2 och 6. Egentligen vill jag yrka bifall till alla våra reservationer.

Praktiskt taget alla de frågor vi ska besluta om i dag ryms inom den konsumentpolitiska utredning som just nu pågår. Egentligen skulle jag lätt kunna yrka avslag på alla reservationer med hänvisning till det pågående arbetet och föreslå att vi väntar med debatten tills propositionen har lagts fram. Jag tänker inte göra det eftersom den svenska konsumentpolitiken alltid är lika aktuell och viktig. Ana Maria Narti sade också att denna fråga kräver eftertanke, ideologiska debatter och ett stöd. Eftersom detta är ett område som vi socialdemokrater fäster stor vikt vid beslutade regeringen i början av 1999 att starta en stor utredning om konsumentpolitiken inför det nya seklet. Regeringen har också satt upp konsumentpolitiken som en av de frågor Sverige ska driva under det svenska ordförandeskapet. Det är, tycker jag, ett mycket bra beslut. Att sedan Berit Adolfsson inte tycker att socialdemokratisk politik, och socialdemokratisk konsumentpolitik i all synnerhet, är någonting att fästa vikt vid utan däremot alltid spyr galla över den kan jag respektera Berit Adolfsson för, men jag respekterar inte Berit Adolfssons uppfattning i den frågan. Utredningen arbetar för fullt och kommer under våren att lämna fram sitt betänkande. Under hösten har vi att vänta en proposition. Som jag sade inledningsvis inryms de flesta yrkanden som finns i utskottsmotionerna i utredningsarbetet. Av direktiven framgår att utredningen ska analysera hur den framtida konsumentpolitiken ska utformas för att kunna ge människor förutsättningar att känna sig trygga som konsumenter och ha ett starkt inflytande över sin vardag. Kommittén ska också identifiera vilka områden som långsiktigt ska prioriteras och vilken ambitionsnivå som ska gälla. Kommittén ska också värdera vad som ska vara konsumentpolitikens huvudinriktning samt föreslå en modell för det offentliga åtagandet på konsumentområdet. Fru talman! För kammarens ledamöter antar jag att konsumentpolitikens mål är väl kända, dvs. konsumenten ska ha en stark ställning på marknaden, konsumenten ska kunna utnyttja sina ekonomiska och andra resurser effektivt, konsumentens hälsa och säkerhet ska skyddas samt att långsiktigt hållbara konsumtions och produktionsmönster ska utvecklas. Kommittén ska granska möjligheterna att vidareutveckla den svenska konsumentpolitiken. Vid behov ska kommittén föreslå hur målen kan utvecklas för att fungera ännu bättre. Ett område som ska analyseras är konsumentpolitiken i EU. En annan fråga som kommer att bli alltmer aktuell är konsumenten i informationssamhället. Här finns redan en utredning presenterad som föreslår att den som marknadsför varor eller tjänster via Internet ska upplysa konsumenten om sin identitet, hur konsumenten kan få kontakt med företaget och dessutom informera om erbjudandet så att konsumenten verkligen kan bedöma det. Dessutom begärs att konsumentskyddet förstärks när det gäller reklam via epost. Utredningen föreslår att konsumentköplagen ses över så att den kan omfatta även köp via Internet. Även produktsäkerhetslagen bör ses över enligt utredaren. Ett annat område som utredningen vill ha ytterligare belyst är om det finns behov av forskning om marknadsföring till barn och unga på Internet samt att regeringen aktivt stimulerar forskning på området. Inom området som handlar om hushållsekonomi har kommittén fått följande uppgifter: Vilka analyser behövs på det hushållsekonomiska området? Är det konsumenträttsliga skyddet tillräckligt inom området finansiella tjänster? Lokal, objektiv och oberoende rådgivning saknas t.ex. om bostadsköp och pensionssparande - hur kan den ordnas? Avregleringen av vissa marknader och konkurrensutsättning av kommunala tjänster har skapat en gråzon. Utredningen ska också titta på vilka rättigheter den enskilde har och om det finns instanser för klagomål och information. Även produktsäkerheten har ett eget kapitel: Bör produktsäkerhetsarbetet förändras? Vilka statistiska grunddata behövs? Hur kan ett nationellt skaderapporteringssystem utformas? Hur ska tillsyn och marknadsbevakning utformas? Hur kan konsumentinflytandet i standardiseringen stärkas? Alla dessa frågor arbetar kommittén med för fullt just nu. Vi är i slutskedet, och det innebär att det är ett mycket aktivt arbete. Nya roller för de konsumentpolitiska aktörerna finns också med i direktiven. En fråga som ständigt debatteras här är Konsumentverkets roll. Det är med extra stort intresse som Berit Adolfsson tar sig an den frågan. Det åligger kommittén att svara på frågor om Konsumentverkets roll ska vidareutvecklas och göras tydligare, hur konsumenternas rätt till konsumentvägledning kan tas till vara och hur det offentligas engagemang i konsumentorganisationerna ska se ut. Jag måste bara få kommentera Berit Adolfssons uppfattning om frivilligorganisationerna. Hon nämner Sveriges Konsumentråd och framställer det så att det inte skulle vara en frivillig organisation. Det gör mig helt förvånad.

Att ABF är kopplat till det socialdemokratiska partiet tror jag inte att ABF skäms för, utan de tycker nog att det är ganska bra. Att de finns i en frivilligorganisation tycker jag är utomordentligt bra. Konsumentkommittén ska också behandla den oerhört viktiga frågan om information, utbildning och forskning. Utan god konsumentutbildning blir det svårare att nå ut till det stora flertalet. Genom bra utbildning och forskning kan statusen på konsumentpolitiken höjas, vilket naturligtvis gynnar den enskilde konsumenten, men det är dessutom lönsamt för samhället. En väl utbildad konsument är oftast en stark konsument. Hur ska samhällets ansvar för konsumentinformation, konsumentutbildning och forskning utformas och finansieras? Behövs särskilda insatser för ungdomar och personer med bristande kunskaper i svenska? Det är frågor som kommittén också har att ta ställning till. Förutom det jag har räknat upp kommer många andra frågor också att behandlas under utredningens gång. Det har även kommit ett tilläggsdirektiv som innebär att utredningen ska kartlägga rättsläget vad beträffar konsumenternas möjlighet att få konsumentinformation om dagligvaror vid handel via Internet. Trots att kommittén har omfattande utredningsdirektiv som praktiskt taget täcker de flesta motionyrkanden har flera reservationer fogats till utskottets betänkande. Det mesta har jag egentligen redan kommenterat i snabbgenomgången, men för tydlighetens skull vill jag tillägga något. Fru talman! I reservation 1 från moderaterna vill de privatisera stora delar av Konsumentverket. På grund av utredningens arbete men även på grund av framgångarna inom konsumentpolitiken, som vi säkert kan tacka både Konsumentverket och den lokala konsumentverksamheten för, yrkar jag avslag på reservation 1. Samhällets stöd är mycket viktigt! Av samma skäl yrkar jag avslag på reservation 2 från Folkpartiet. Även här omfattas reservationen av utredningsdirektiven. Likaså handlar reservation 3 om frågor som finns med i utredningen. Jag yrkar avslag även på den reservationen. Dessutom är det så att den svenska regeringen ända sedan vi blev medlemmar i EU har arbetat aktivt för att stärka konsumentpolitiken i hela unionen. I reservation 4 tar man upp konsumentens skydd vid handel via Internet. Jag skulle gärna vilja fråga Berit Adolfsson från Moderaterna och Kjell Eldensjö från Kristdemokraterna om de verkligen avser att i första hand ställa sig på näringsidkarnas sida. Det är omöjligt att tolka reservationen på något annat sätt. Om det inte är det som är avsikten, utgår reservanterna då ifrån att de produkter och tjänster som säljs via Internet får hålla sämre kvalitet än det som säljs på traditionellt sätt? Fru talman! Jag vill alltså att Berit Adolfsson och Kjell Eldensjö svarar på frågan: Är det så att ni inte anser att varor och tjänster som säljs via Internet ska vara av allra högsta kvalitet? För utskottsmajoriteten är det däremot viktigt att konsumenten åtnjuter samma rättsliga skydd vid köp av digitala produkter som vid köp av lösa saker. I reservation 5 tas också en fråga upp som verkligen berör kommitténs arbete. Med största sannolikhet kommer ett förslag om förstärkning av den lokala konsumentvägledningen. Med andra ord, Viviann Gerdin: Var lugn! Jag yrkar tills vidare avslag på reservationen. Det blir mycket intressantare att debattera de här frågorna när vi har propositionen som grund för vår debatt. I delbetänkandet Finansiella tjänster skriver kommittén: "Det finns därför skäl att också i de här frågorna överväga förändringar och i det sammanhanget även närmare undersöka om gällande regler för kreditprövning är tillräckliga. Inte minst gäller det de s.k. Eftersom det finns en uppfattning att kreditprövning bör omfatta alla slag av kreditgivare, dvs. även de som idag står utanför Finansinspektionens tillsynsområde, finns det anledning att också titta närmare på den frågan." Kommittén återkommer med förslag även i den här frågan. Fru talman! Det har antagligen stått klart för alla att arbetet i kommittén är väldigt omfattande. Flera från lagutskottet är med i kommittén. Det känns egentligen märkligt att behöva ta upp kammarens tid med reservationer i frågor som är under utredning. Den sista reservationen, som handlar om marknadsföring av starköl, behöver jag inte kommentera eftersom Tanja Linderborg kommer att göra det. Det är trist när man kallar en motion "ölmotion". Det är lite larvigt. Det är också en konsumentpolitisk motion. Som konsument vill jag inte bli lurad vare sig jag köper spis eller öl. Det är väldigt lätt att med hjälp av formen på glaset lura konsumenter att tro att de får mera för pengarna än vad som verkligen är fallet. Jag yrkar avslag på reservationen. Fru talman! Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer. Det innefattar samtliga motionsyrkanden förutom det som gäller frågan om marknadsföring av öl.
Fru talman! En fråga som Karin Olsson ställde till mig och någon mer var om vi bara vill prata för företagarna i Internethandeln. Det vill vi verkligen inte. Men vi vill komplettera den argumentation där man hela tiden bara tänker på den ena parten i en köpsituation. Det kan få orimliga följder när affärer görs över Internet, som är globalt och gränslöst, att man har en ovillkorlig rätt att alltid hävda sin egen lag. Lagstiftaren har inte tagit hänsyn till detta. Risken är stor att om förslaget genomförs lägger det en hämsko på den europeiska handelsutvecklingen, och det finns stor risk för att hela Europa kommer efter i världen i den dynamiska och snabba utveckling som nu har startat med Internet. Det är av den anledningen som vi har en motion om att detta är viktigt för företagare - de är också människor. Men det ska naturligtvis finnas regler som gör att det inte råder oklarheter. Det är vi överens om. Vi är också överens om att konsumenterna ska vara starka. Skillnaden mellan oss är bara att jag anser att en människa måste lära sig att bli stark, i stället för att gömma sig bakom en stark organisation.
Fru talman! Varför, Berit Adolfsson, hämmas utvecklingen av Internethandeln i Europa om konsumenträttigheterna slås fast? Jag vill ha ett klart och tydligt svar på frågan.
Fru talman! Jag kan tänka mig att en person som köper en sak i Japan t.ex. inte har möjlighet att sätta sig in i svensk lagstiftning. Det ska kunna gå att diskutera en lösning på annat sätt. Det har säkert inte föresvävat turister i Japan att de ska kunna hävda sin rätt hur som helst när de köper en sak i Japan. Jag tycker att det är viktigt att det finns möjligheter att diskutera vilken lag som ska gälla. Naturligtvis ska konsumenten inte bli lurad. Konsumenten kan möjligen veta vilken lag som gäller.
Fru talman! Berit Adolfsson tycker alltså att det är lättare för en konsument att ta reda på alla olika lagar som finns än vad det är för en näringsidkare att ta reda på vilka konsumentlagar som finns. Ska jag tolka Berit Adolfssons inlägg på det sättet?
Fru talman! Den lagstiftning som nu finns om elektronisk handel tillkom långt innan denna handel blev så aktuell som den är nu. Näringsidkare kan lägga ut vad de har att sälja på Internet, vilket kan komma alla till del runtom i världen. Precis som Berit Adolfsson sade kan det för en mindre näringsidkare, och kanske även för en del större, vara svårt att hålla ordning på alla konsumentlagstiftningar. Det borde därför vara ganska rimligt att få möjlighet att på sin hemsida tala om vilket lands lagstiftning som gäller. Då skulle man inte behöva känna tveksamhet inför att sälja på detta sätt. För övrigt vill jag fråga om inte socialdemokraterna och majoritetsföreträdarena ser något problem med att näringsidkarna har svårigheter. Visst, konsumenterna kan få ett större utbud om det finns angivet vilken konsumentlagstiftning som gäller. Men även det omvända gäller ju, att det kan finnas svårigheter för näringsidkarna. Jag vill också ställa en fråga om detta med starkölen. Vad är det egentligen som ligger bakom motionen och tillkännagivandet? Det är ju ganska ovanligt med ett tillkännagivande. Därför måste det finnas starka skäl bakom detta. Har det varit en anstormning av folk som har klagat på att de inte vet hur stor eller liten en stor starköl är? Det vore ganska bra att få ett skäl för tillkännagivandet.
Fru talman! När det gäller frågan om vilket lands lag som ska gälla tycker jag att det är alldeles självklart att vi inte ska kunna avtala bort de konsumenträttigheter som vi har, och det är också meningen med den regel som gäller nu. Om konsumenternas rättigheter ska kunna förhandlas bort riskerar vi att få sämre varor saluförda via Internethandeln. Det kan väl ändå inte var meningen att vi ska acceptera det. Det problem som vi har med Internethandeln är att många i dag känner sig väldigt osäkra på om de ska våga använda sig av Internethandel. Jag kan tänka mig att detta är mer hämmande än vad det är för en näringsidkare som inte vågar bjuda ut sina varor därför att det är möjligt att den konsumentlagstiftning som gäller i köparens land är strängare, dvs. att det ställs högre krav på varan eller tjänsten. Skulle det vara så, tror jag i och för sig att det är gott och väl, för dåliga varor som säljs via Internet är inget önskvärt. Som sagt var, om vi ska kunna uppmuntra Internethandeln måste vi också se till att vi får en konsumentlagstiftning som människor verkligen vågar lita på. Kjell Eldensjö tog upp att det ska vara en klar definition av vad en stor starköl är. Bakgrunden till motionen kan Kjell Eldensjö fråga motionären om. Detta är en bransch där det så uppenbart pågår en väldig massa fusk. Går det att komma åt detta, så tycker jag att vi ska göra det. Det är en konsumentfråga så god som någon.
Fru talman! Enligt det förslag om elektronisk handel som vi vill att regeringen ska arbeta för inom EU ska konsumenten överallt ha rätt att hävda sitt lands konsumentlag om en näringsidkare på sin hemsida utelämnar vilken konsumentlag som gäller. Vi tycker att möjligheten borde finnas att tala om att det är just det egna hemlandets konsumentlag som gäller. När det gäller frågan om en stor starköl ser jag lite grann en fara i om det är en ny princip att lagutskottet ska ta upp sådana frågor för tillkännagivande. Vi talar alltså om en stor starköl som innehåller ett visst antal centiliter. Det kan finnas många sådana här saker ute i samhället som man skulle kunna vilja definiera och då blir det en lagutskottsfråga.
Fru talman! När det gäller de regler som ska gälla för distanshandeln har Kjell Eldensjö och jag uppenbarligen inte samma uppfattning, vilket har framgått. Dessa frågor finns naturligtvis med och diskuteras i kommittén. Javisst, det kan hända att det finns fler frågor, typ den om stor starköl, men i andra länder går det att tala om precis hur mycket en viss mängd är. Varför skulle det då inte gå att göra det i Sverige? Det förstår jag inte riktigt. Det är ett område där det pågår väldigt mycket fusk, och fusk ska vi beivra, tycker jag.
Fru talman! Jag vill bara lämna några argument med anledning av att jag har reserverat mig när det gäller lokal konsumentverksamhet. Centern står ju bakom det konsumentpolitiska programmet sedan 1995, som jag tycker är ett mycket bra program. Men ingenting är ju så bra att det inte går att göra bättre. Det som har hänt sedan 1995 gör att det är än mer angeläget att ha konsumentvägledningen tillgängligare än vad den är i dag och att också rikta den till de svaga grupperna. När det gäller reservation 6, om kreditprövning, har vi sett hur utvecklingen har varit i takt med att människor har fått sämre ekonomi, så här släpar vi efter. Det är ju hjälp till självhjälp att i ett förebyggande syfte försöka få in att det ska göras en kreditprövning vid samtliga låneansökningar.
Fru talman! Vi ligger i så fall lite före i förhållande till om vi skulle ha bifallit Viviann Gerdins krav i dag, eftersom detta arbete pågår för fullt. Det ska vara klart i slutet av mars. Vi utreder frågan, och jag lovar att den bevakas från många olika håll.

Fru talman! Jag ska inte uppta kammarens tid med att kommentera samtliga reservationer, för det har Karin Olsson på ett, som vanligt, mycket föredömligt sätt redan gjort. Jag kan i alla fall konstatera att Berit Adolfsson inte har förstått eller inte vill förstå att den fria rörligheten av varor och tjänster kräver ett starkt konsumentskydd. Berit Adolfsson tycker tydligen att man enbart ska förlita sig på marknadskrafterna och frivilliga organisationer - under förutsättning att organisationerna inte har någon som helst koppling till arbetarrörelsen. Jag anmälde mig till den här debatten egentligen mest för att tacka utskottsmajoriteten, alltså Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet, för det stöd som jag har fått för min motion om standardregler för stor stark. Nu säger Berit Adolfsson att det här är ett hån mot det demokratiska systemet. Jag får naturligtvis ha respekt för att Berit Adolfsson, som företräder ett konservativt parti, har svårt att tänka nytt och därför inte har förstått innebörden i den här motionen. Sedan har Berit Adolfsson också talat med sina goda vänner, och de har fått ett gott skratt. Vi vet alla att ett gott skratt förlänger livet, så jag uppskattar att min motion har bidragit till att förlänga livet på Berit Berit Adolfsson säger också att det här kan vara en gratifikation för gott uppförande. Då vill jag bara säga som en kommentar att det tycker jag är ett häpnadsväckande påstående. Jag kan säga något om bakgrunden till min motion. Kjell Eldensjö har frågat mig varför en sådan här motion om standardregler på en stor stark har väckts. Är det ett stort tryck på det här? Jag har upptäckt ett fenomen. Var jag än går någonstans, var jag än befinner mig i landet, på så gott som varenda ort och på alla restauranger och pubar så finns det skyltar med stor stark. Ett annat nytt fenomen är alla de ölfestivaler som finns i vartenda samhälle och som pågår under några dagar, eller flera dagar, sommartid. Det är alltså så att stor stark har blivit ett begrepp. Numera är det också en lockvara. Men handen på hjärtat alla här i kammaren: Vet ni hur många centiliter en stor stark egentligen innehåller? Enligt en av kvällstidningarna kan det variera mellan 37 och 51 centiliter. Det gäller i alla fall Stockholm, där de hade undersökt saken. Det är en väldigt stor spännvidd. Därför menar jag att det kan vara ett fullt rimligt krav att jag som konsument redan på förhand vet vad det är jag betalar för. Det är så som Karin Olsson har sagt här att det förekommer oerhört mycket fusk i den här branschen. Vi vet alla att det har förekommit, och fortfarande förekommer på i alla fall mindre seriösa ställen att man serverar kunden en liten svag i stället för en stor stark. Ett sådant lurendrejeri är naturligtvis inte tillåtet, för enligt svenska skatteregler ska en starköl innehålla minst 4,5 % alkohol. Där finns det alltså ett regelsystem. Däremot kan "stor" uppenbarligen betyda hur stor eller liten som helst. Beteckningen "stor" är ju en subjektiv upplevelse. För att ölen ska vara stor måste man relatera detta till något. Man kan väl relatera det till en 33-centiliters burk eller flaska eller till en 45 centiliters burk. Jag vet inte, men beteckningen "stor" måste alltså relateras till något. Sedan är det så att när man är i England och beställer en pint så vet man att man får 56 centiliter, varken mer eller mindre. En pint är ju ett mått, till skillnad från en stor stark, som inte är ett mått. Men i England vet man i alla fall vad man får för pengarna. Avslutningsvis kan jag säga till Kjell Eldensjö att jag faktiskt har fått positiva reaktioner från enskilda krögare. Jag har också fått positiva reaktioner från allmänheten. Nu återstår det att se om det går att införa standardregler och hur dessa i så fall skulle kunna se ut. Där är det självklar att branschen måste vara involverad. Allt annat vore uteslutet som jag ser det. Till sist vill jag yrka bifall till hemställan i lagutskottets betänkande i dess helhet.
Fru talman! Jag vill tacka Tanja Linderborg för möjligheten att roa mina vänner. Det var inte så illa menat. Om Tanja Linderborg blev sårad ber jag om ursäkt. Jag vet inte om man är så osäker när man dricker öl. Är man osäker kan man begära en flaska. Då vet man hur starkt och hur stort det är. Jag vet inte om det går att mäta på plats, men om man får ett för stort glas med för lite i tycker jag gott att man kan säga till. Det är det jag tänker på när man är en stark konsument. Man ska våga säga detta även på en bullrig pub. Ett glas vatten är inte heller definierat. Det är inte så ofta som man dricker vatten på en pub, men man kanske skulle skriva en likadan motion om detta. När det gäller pint så kan det ju finnas möjlighet att också här sälja detta mått. Är man inte nöjd med det som serveras på restaurangen kanske man kan få dem att ändra sig genom att tala om att man egentligen vill veta hur många centiliter vätska det är och hur starkt det är. På så vis finns det både regler i lagstiftningen och möjligheter att kräva rätt i en köpsituation för kunden.
Fru talman! Nej, Berit Adolfsson, jag är inte ett dugg sårad. Jag är väldigt smickrad över att jag har kunnat roa Berit Adolfssons vänner. Sårad är jag definitivt inte. Jag måste naturligtvis ha respekt för dem som inte har stått bakom det här tillkännagivandet. Frågan är ju alldeles ny. Ni har förmodligen inte tänkt igenom det här. Då har ni lite svårt att ta till er det meddetsamma. Men faktum är ju att en stor stark är ett nytt begrepp som har kommit in i svensk restaurangbransch. Berit Adolfsson nämnde att om det är så att man får för lite i ett stort glas kan man säga till. Problemet som jag ser det är att om jag beställer en stor stark kan glaset vara i princip hur litet som helst, men det betecknas ändå som en stor stark. Det kunde ändå finnas ett visst värde i att man såg över om det går att införa standardregler. Det är väl jättebra också om det kommer utländska turister. Då vet de vad en stor stark innehåller. Man vet vad man får för pengarna. Jag undrar ju om Berit Adolfsson också tycker att det olämpligt att man t.ex. på tandkrämstuberna deklarerar innehållet. På min tandkrämstub står det 45 milliliter. Det är för att jag ska kunna veta vad jag betalar för, alltså innehållet relaterat till priset.
Fru talman! Min kritik gäller inte så mycket just det här samhällsproblemet. Jag menar att det här ska man kunna sköta inom branscherna. Tanja Linderborg sade själv att många är inne på det. Naturligtvis ska man inte uppmuntra olagligheter, det håller jag förstås med om. När det gäller tandkrämstuber är det ju i köpsituationen som man tittar. Det håller jag med om. Men som sagt, att tandkrämstuber ska föras upp till riksdagens bedömande tycker jag inte heller är särskilt bra. Där kan man prata med producenter och affärsidkare så att man får det vad man vill ha. Det tycker jag att man skulle kunna göra i det här fallet också.
Fru talman! Ja, nu råkade jag leda in det här på tandkräm. Det är ju sådant som riksdagen redan har bestämt. Vi har ju fattat ett beslut om att man ska innehållsdeklarera varorna på förpackningarna. Det är i alla fall roligt att Berit Adolfsson delar min uppfattning om att allt fusk ska beivras. Tyvärr är det ju så i restaurangbranschen att det förekommer alldeles för mycket fusk. Men det är bra att vi då har något att kämpa för gemensamt.
Fru talman! Tanja Linderborg har ju sagt här att hon har sett den här problematiken på många ställen. Själv är jag nykterist, så jag har inte sett den så väldigt mycket. Det jag har funderat på i det här är var gränsdragningen går mellan vad lagutskottet ska ta upp och besluta om och branschernas ansvar. Ta detta med ett glas. Vad är t.ex. ett glas om man ska börja definiera det också. Vi kan ta ett banalt exempel, som kanske går lite väl långt och som kanske är på banannivå om man ser till de här Europafrågorna. Häromdagen gick jag in i en butik, och där stod det: Tre bananer för 10 kr. Jag tittade på dessa bananer. Det stod ingen vikt på dem. Jag tittade på dem. Jag tyckte att det var ett skäligt pris med 10 kr för de stora bananerna. Men bananer har olika storlekar. Nu drar jag det här till den yttersta gränsen, men det är detta jag menar: Någonstans finns det en gräns för vad lagutskottet bör hantera.
Fru talman! Det är klart att det finns en gräns. Men nu är det så att vi är en lagstiftande församling, och det är då riksdagen som avgör om vi ska ha några regler eller inte. Så enkelt tycker jag att det är. Häromveckan tog jag fram en gammal kokbok därför att jag skulle göra en sockerkaka. Då stod det att jag skulle använda två koppar socker. Då funderade jag på hur mycket en kopp är. Men jag har inte för avsikt att väcka en motion om att man ska reglera hur stor en kopp ska vara. I fråga om det kan Kjell Eldensjö vara fullständigt lugn. Sedan tycker jag att det som Kjell Eldensjö har varit utsatt för är ett oskick, nämligen att tre bananer kostar 10 kr. Enligt min uppfattning är det kilopris som ska anges. Det är ju olika storlekar på bananer också. Men det är ändå roligt att det blir en debatt om de konsumentpolitiska frågorna även om jag naturligtvis inser att standardregler för stor stark inte kanske är den absolut viktigaste konsumentpolitiska frågan. Men jag tycker trots allt att den har en viss dignitet, eftersom det är ett helt nytt begrepp som har tillkommit. Det är ungefär som Internethandeln som nyligen diskuterades.

Fru talman! Jag får börja med att fortsätta denna öldiskussion. Jag har för mig att när det gäller bananer och när det gäller frukt och grönsaker generellt måste man ange kilopris. Därmed kan konsumenten ha en vägledning och göra en jämförelse och agera som en medveten konsument. När det gäller öl så är det inte så att man vet vad en stor stark innehåller. Man har inget literpris som man kan jämföra med. Därför får konsumenten inte samma information. Branschen har haft tid på sig att ta upp den här frågan och göra någonting av den men har inte gjort det. Jag tycker därför att lagutskottet kan fatta beslut som gör att man underlättar för konsumenten att fatta medvetna beslut. Det som jag tänkte ta upp handlar lite grann om konsumenter och medvetna beslut utifrån ett miljöperspektiv. De konsumtionsmönster som vi har i dag är inte hållbara ur miljösynpunkt. Vi konsumerar i dag i Sverige alldeles för mycket, och vi förstör miljön alldeles för mycket. Tio jordklot till är vad som skulle behövas om alla människor i världen skulle leva som vi gör i Sverige och skulle konsumera som vi gör i Sverige. Då skulle det krävas tio jordklot till om vi skulle leva ekologiskt hållbart. En halv miljard människor kan långsiktigt leva på den materiella nivå som vi svenskar i dag betraktar som en mänsklig rättighet, den materiella nivå som man också gärna vill höja ytterligare. Vi kan på olika sätt påverka att konsumtionen minskar energiförbrukningen, att resursförbrukningen minskar, att vi inte har kemikalier i som förstör vår hälsa eller som bidrar ytterligare till miljöförstöring. Jorden, mänskligheten, växthusskiktet, jordarna och haven som är grunden för mänsklig överlevnad tål nämligen inte mer. Vi har i dag klimatförändringar som bidrar till ett klimat där vi får fler stormar och orkaner, ett mer extremt klimat som påverkar människan på grund av att vi har höjt temperaturen på vår jord. Och detta är inte hållbart. Det kommer att kosta mänskligheten väldigt mycket, i liv men också i en hotad framtid. Och det leder redan i dag till att det finns krig som beror på kampen om naturresurser, kampen om rent vatten och kampen om jordbruksmark så att man kan försörja sig. Fattigdomen i världen har allt oftare sin rot i miljöförstöring, i utarmade matjordar, i skövlade skogar och i fiskevatten som har mindre fisk. Miljöhoten växer i världen, och de spär på fattigdomen ytterligare, och det är en ond spiral. Samtidigt konsumerar ungefär 1,2 miljarder människor, vi i Sverige, andra européer, nordamerikaner, japaner och en växande medelklass i utvecklingsländerna, på ett sätt som inte är ekologiskt hållbart och som inte heller är socialt rättvist eller solidariskt i världen. Vi måste ändra på våra konsumtionsmönster här i Sverige. Det finns olika sätt att jobba med detta. Bl.a. handlar det om att man som konsument kan vara medveten och agera medvetet i sina val, att man kan köpa produkter för vilka man vet att det krävs en lägre energiförbrukning och för vilka man vet att det inte har använts kemikalier i jordbruket. Det handlar om att man som konsument kan få information om den miljöförstöring som produkter har bidragit till och därmed kan välja produkter som är miljövänligare. I detta sammanhang finns det fortfarande väldigt mycket att göra för att ge konsumenterna möjligheten att göra detta medvetna val. Vi har i dag inte tillräckligt med information om de varor som vi köper. Men konsumentpolitik är också ekonomisk politik. Konsumentpolitik är också skattepolitik. När t.ex. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i enlighet med Miljöpartiets krav har höjt en del miljöskatter bidrar det till mer ekologiska konsumtionsmönster. När vi höjer skatten på hushållsel bidrar vi till att människor spar el. I dag skulle vi i Sverige bara genom att spara och genom att använda energisnåla lampor, genom att inte sätta soffan framför elementet och genom att damma bakom kylskåpet kunna spara 40 % av den energi som hushållen förbrukar, och vi skulle kunna göra en jätteinsats. Men för detta behöver vi både kunskap och ekonomiska styrmedel. Därför är det av vikt att vi ser att konsumentpolitik hänger ihop med den ekonomiska politiken, att vi gör det mer lönsamt att leva miljövänligt och att vi gör det mindre lönsamt att vara miljöbov. Detta är något som är oerhört viktigt. Vi anser att målen för konsumentpolitiken i dag inte är tillräckligt tydliga och inte tar upp miljöfrågorna på det sätt som vi skulle vilja eller tar upp frågan om det solidariska rättviseperspektivet i världen. Sedan vill jag också lite grann kommentera det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU. Vi anser att miljöhänsynen och hälsohänsynen till konsumenterna måste sättas före hänsynen till den inre marknaden. I dag är det så absurt att miljöskydd eller hälsoskydd ses som ett handelshinder. Nu har vi i Sverige fått sänka våra krav på t.ex. livsmedel. Bl.a. är vi tvungna att i dag tillåta azo-färgämnen, som är cancerframkallande, i barnmat därför att man säger att det är ett handelshinder om Sverige skulle ställa krav på att azo-färgämnen inte ska tillåtas. Och det var efter en lång debatt i Sverige och efter gedigen forskning som man såg till att förbjuda t.ex. azofärgämnen i barnmat. Vi har ställt ganska höga krav när det gäller hälsohänsyn i Sverige, och vi har fått sänka våra krav därför att de krockar med synen på den inre marknaden och därför att det sägs att sådana krav är handelshinder. Vi anser att det är oerhört viktigt att man förändrar den synen, på EU-nivå men också internationellt, eftersom det också handlar om den syn som WTO har på dessa frågor. Det är oerhört viktigt att marknaden får ha ekologiska gränser och att man får ställa miljökrav och att man också får ställa vissa hälsokrav. Detta tycker vi att Sverige ska driva på EU-nivå. Det är bl.a. en fråga om hur miljögarantin ser ut på EU nivå. I dag kan ett land ställa krav, men då måste man bevisa att just denna kemikalie, t.ex. azo-färgämnen i barnmat, är extra skadlig just för svenska barn. Och det måste Sverige bevisa. Men azo-färgämnen är skadliga för alla barn, i Sverige, i Italien, i Nordafrika. Det finns inget som säger att det är extra skadligt för svenska barn. På detta sätt är miljögarantin i dag konstruerad, och därför är den också värdelös. Vi anser att man måste förändra miljögarantin. Och detta är något som man från svensk sida bör driva på EU nivå. Vi anser också att vi måste se till att märkningssystemen på EU-nivå inte urholkar de nationella märkningssystemen. Vi har två väldigt framgångsrika märkningssystem i Sverige. Naturskyddsföreningens system och Krav är väldigt bra och effektiva medel. Men på EU nivå vill man gärna ha en harmonisering i synen på de här märkningssystemen. Det finns krafter som driver mot det. Vi tycker att det är oerhört angeläget att Sverige är tydligt om att man måste få tillåta nationella märkningssystem och att de inte ska avskaffas till förmån för märkningssystem på EU-nivå. Det är mycket som skulle kunna sägas i de här frågorna men jag avslutar med att yrka bifall vad gäller det svenska arbetet med konsumentfrågor inom EU och vår syn där. Det gäller alltså L714, yrkande 4. Anledningen till att jag här i plenum yrkar bifall till en motion är att vi i Miljöpartiet inte är representerade i lagutskottet.
Fru talman! De frågor som Sverige driver i EU överensstämmer ganska väl med det som Yvonne Ruwaida har tagit upp i sitt inlägg här. Men om det är många länder som ska komma överens måste man ju också vara överens om att de regler som Sverige driver är de regler som man vill ställa upp på. Vi kan aldrig tvinga. Däremot pågår det, och det vet säkert Yvonne Ruwaida, ett oerhört energiskt arbete för att komma längre när det gäller miljömärkning och innehållsförteckning och när det gäller att blanda i t.ex. azo-färgämnen i livsmedel. Vi behöver alltså jobba vidare. I fråga om Sveriges roll i EU har Sverige faktiskt drivit konsumentpolitiken och vunnit framgångar, vilket vi ska vara glada över. Ibland är det svårt nog att övertyga Sveriges befolkning - för att inte tala om hur det blir om ytterligare några länders befolkning, ibland mot deras egen vilja, ska övertygas. Jag tycker att vi gemensamt ska vara överens om att driva på så att regeringen har det mandatet. Att regeringen tar det mandatet vet jag.
Fru talman! När det gäller hur Sverige driver konsumentfrågor på EU-nivå driver man inte, såvitt jag vet, frågan om att förändra miljögarantin. Det tycker jag är väldigt synd därför att det är en väldigt central fråga. Åtminstone vi i Miljöpartiet tycker att Sverige bör ha detta högt prioriterat, speciellt nu inför den tid då Sverige ska vara ordförande i EU. I frågan om märkning hoppas jag verkligen att Sverige driver kravet på att olika länder ska få ha kvar och försvara de nationella märkningssystemen. Egentligen behöver man inte komma överens med andra länder om en Kravmärkning i Sverige. Vi vill ju inte att den Kravmärkningen ska finnas i andra länder, så egentligen handlar det om att hävda rätten att ha en viss märkning. Därför finns det åsikter på EU-nivå, t.ex. från kommissionens och från vissa medlemsländers sida, om att avskaffa nationella märkningssystem. Man tycker att det är konkurrenssnedvridande för producenter från andra länder att det finns en märkning i ett visst land. Det ställer höga krav. Det kan ju vara en fördel för de producenter som når upp till de här kraven oh det tycker man kan vara ett handelshinder - det finns de som har den inställningen. Tidigt, i början av EU-medlemskapet, tyckte jag att regeringen inte tog upp frågan men det har man gjort på senare tid. Det är jag väldigt glad över. Jag vill dock bara betona att jag tror att man kan vara mer progressiv i de här frågorna än jag tycker att Sverige har varit. Frågor om miljögarantin och rätten att ställa högre krav är något som Leif Pagrotsky som handelsminister inte har drivit. Däremot pratar miljöministern om detta. Men det är inte på miljöministermöten som detta avgörs, utan det är på handelsministermötena som detta avgörs. I praktiken har man alltså inte drivit den här frågan.
Fru talman! När det gäller miljömärkningen är Sveriges officiella linje att driva att vi får behålla våra nationella miljömärkningssystem. Den linjen har vunnit framgång. Det är därför som vi kan ha kvar våra miljömärkningssystem och inte måste ha bara EU-blomman. Det här är ett område där vi har vunnit framgång; jag glömde att säga det i förra repliken.

Fru talman! Betänkande LU6 handlar om vissa ersättningsfrågor och behandlar 15 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden. Utskottet har avstyrkt samtliga motioner. När det gäller de motioner som sålunda avstyrkts har vi moderater yrkat bifall till våra egna. Det gäller ändrade regler för ersättning för kränkning, skadestånd till efterlevande, förbättrade möjligheter till ersättning för ren förmögenhetsskada och införandet av regressrätt för utgiven sjuklön. I motion Ju911 kräver vi moderater förändrade ersättningsregler för kränkning. Denna motion kom till på grund av en dom i Högsta domstolen som upprörde inte bara moderater utan också en stor del av svenska folket. Där ansåg HD att en polis i tjänsten måste vara beredd att tåla ett visst mått av kränkning och även ha en större mental beredskap för det än andra. Enligt vår uppfattning är det inte rimligt att en polis ska kunna spottas på i tjänsten. Poliserna har ofta en så utsatt position och ett så hårt mentalt tryck att man måste skydda dem från en sådan kränkning. I konfrontation med poliser skyr vissa människor inga medel. Den skymf som poliser utsätts för med gester och åthävor är ägnad att få poliserna att komma i mental obalans. Polisen har en tuff uppgift ändå, utan att det ska vara tillåtet att kränka vederbörande genom en så kränkande behandling som att bli spottad i ansiktet. Såväl vi moderater som kristdemokrater och centerpartister i utskottet menar att det är av stor vikt att det i samhället aldrig kan anses som acceptabelt att en polis i tjänst ska behöva bli utsatt för våld eller ofredande. Kränkningsersättning utgör brottslingens sonande av sitt brott gentemot brottsoffret. Ersättningen är emellertid, liksom ersättning för sveda och värk, ett ideellt skadestånd. Ett sådant utgår inte om offret dör av den kränkande behandling som det utsätts för. På detta sätt får förövaren, menar vi, en bonus om offret dödas; detta i förhållande till om han skonar offrets liv. Det är en absurd effekt av lagstiftningen. Gärningsmannen ådöms ett lägre skadestånd om han tar livet av sitt offer än om livet räddas så länge att offret självt kan hinna kräva skadestånd. Detta tycker vi, som sagt, är fel. Den kommitté som arbetade med ideell skada ansåg inte att skadestånd för kränkning bör införas för efterlevande till den som dödats genom brottslig handling. Då kan man kanske dra sig till minnes att en husse eller matte i höstas fick skadestånd därför att någon hade haft ihjäl vederbörandes hund. Man kan undra om det är viktigare med hundar än med människor. Jag förstår inte att majoriteten är så kallsinnig till detta krav. Hur tänker socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister? Det skulle vara intressant att höra. De säger sig ju värna om svaga människor. Jag kan inte tänka mig en svagare människa än den som genom grova brott blir kränkt till frihet, frid och ära och som dessutom dör. Anhöriga kan också bli väldigt kränkta av den behandling som deras nära och kära utsatts för. Vi moderater i utskottet anser att utskottet borde uppdra åt regeringen att se över reglerna. Det handlar om att ett dödsbo i förekommande fall skulle kunna överta den avlidnes ersättningsanspråk när det gäller kränkning. I motion Ju723 kräver vi ersättning för ren förmögenhetsskada vid ekonomiska brott. Ett offer för ekonomisk brottslighet kan inte vända sig till Brottsoffermyndigheten för att få ersättning enligt brottsskadelagen. Ersättning för ren förmögenhetsskada utgår nämligen endast i undantagsfall. Ytterligare en komplikation inträder för brottsoffer som har skadeståndsanspråk om vederbörande är från ett annat land och blir utvisad. Om utvisningen därefter verkställs saknar kronofogdemyndigheten möjlighet att verkställa utmätning. En stor del av brottsligheten i Sverige utförs av människor från andra länder och de blir sedan utvisade. Att bli utsatt för en sådant brott kan äventyra den skadelidandes möjligheter att försörja sig och sin familj. Därför anser vi att regeringen skyndsamt borde komma till riksdagen med ett förslag om stärkt skadeståndsskydd för offer vid ekonomisk brottslighet. Under mom. 9 behandlas vår motion Ju911, som handlar om regressrätt för utgiven sjuklön. Vi anser att arbetsgivare i vissa fall borde ha en möjlighet att få tillbaka den sjuklön som de tvingas att betala ut till en medarbetare som blivit sjukskriven till följd av att en annan person uppsåtligen har skadat honom eller henne. En sådan regressrätt kan ställas till försäkringskassan eller trafikförsäkringen. När de första 14 dagarnas sjukskrivning ska betalas av arbetsgivaren straffas inte bara förövaren, utan ett ekonomiskt straff drabbar också offrets arbetsgivare. Detta anser vi moderater är otillständigt. En liten bilverkstad, ett konsultföretag eller en underleverantör som har små marginaler kan drabbas mycket hårt, kanske t.o.m. försättas i konkurs. Sådana konsekvenser av den lag som ålägger arbetsgivaren att tåla en ekonomisk skada i form av sjuklön för sina medarbetare hade nog inte förutsatts av lagstiftaren. Därför vill vi moderater att regeringen kommer med förslag som bidrar till en sådan lagändring att arbetsgivaren har rätt att efter fällande dom för uppsåtlig skada av person utfå ersättning från försäkringskassan. Fru talman! Jag väljer att inte yrka bifall till alla våra reservationer, utan för tids vinnande yrkar jag bifall endast till vår reservation under mom. 5.

Fru talman! När det gäller betänkandet om de ersättningsrättsliga frågorna vill jag beröra två saker. Jag ska förklara det som i och för sig står väldigt tydligt i betänkandet om varför vi avstyrker förslaget om ersättning för kränkning som Berit Adolfsson tog upp. Framför allt ska jag uppehålla mig vid en fråga som har tagits upp flera gånger här i kammaren, och det gäller 24-timmarsregeln. Det handlar om en grundläggande mänsklig värdering, om rättssäkerheten i en demokrati. Det handlar om att den enskilda människans intressen måste gå före ett strikt ekonomiskt tänkande. Jag talar alltså om 24-timmarsregeln och de negativa konsekvenser som den för med sig för en enskild som blivit felaktigt frihetsberövad. Utskottsmajoriteten instämmer i den kritik som förs fram i Folkpartiets motion L603. Ändå tar man inte steget fullt ut och går med på det kravet. Här efterlyser jag moderaterna. Var har ni tagit vägen? Tidigare hade också ni samma synpunkt. Om ni har kommit fram till en annan uppfattning eller en insikt som gör att ni har ändrat ståndpunkt vore det bra om kammaren fick ta del av det. Det kan ju vara värdefull information som kan få oss andra att överväga ett annat ställningstagande, om nu moderaterna har kommit fram till något bra och konstruktivt. Fru talman! För mig känns det mycket märkligt att utskottets majoritet först instämmer i konsekvenserna för den enskilde men i samma andetag kommer till motsatt slutresultat. För Vänsterpartiet äger frågan om 24-timmarsregeln ett stort principiellt värde. För oss handlar det om att människan som individ är okränkbar och äger rätten till sin egen frihet, den rätt som slås fast i artikel 3 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och i artikel 5 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter. I betänkandet får vi ta del av motiveringarna till riksdagens beslut ända tillbaka till våren 1998. Det får mig att än en gång fundera över vad utskottsmajoriteten egentligen skulle vilja eller anser. Man tar upp exempel på icke önskvärda konsekvenser, men de finns inte. Man presenterar inte de icke önskvärda konsekvenserna. De områden där polisens ingripanden alltför ofta lyser med sin frånvaro får här stå som exempel på det stötande resultatet om slopandet av De exempel som tas upp är bl.a. polisingripanden i samband med mäns våld mot kvinnor i nära relationer och polisens insatser vid rasistiska demonstrationer. Det betänkande som lagutskottet avgav under våren 1998 tog upp dessa frågor. Det verkar som att polisen redan under många år har tillämpat återhållsamhet vid ingripanden i de nämnda fallen, trots att Vidare kan man se att detta skulle innebära en betydande belastning på de ersättningsprövande myndigheterna. Men om jag spetsar till det skulle min tolkning kunna vara att utskottsmajoriteten tycker att det är helt i sin ordning att det begås rättsövergrepp mot vissa människor utan att de har rätt till ersättning för den kränkning som de utsatts för. En annan fråga som har tagits upp är just kostnaderna för slopandet av 24-timmarsregeln. Här vill jag poängtera det som jag tidigare sade, att den enskilda människans intresse får inte värderas i kronor och ören. Penningpolitiken får inte gå före det strikt rättsliga. Människors fri och rättigheter ska värnas. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 2 som vi har avgett tillsammans med Berit Adolfsson ställde en fråga om ersättning för kränkning. I betänkandet sägs det att regeringen håller på att ta fram ställningstaganden, och Justitiedepartementet håller för närvarande på att bereda frågan. Det vore konstigt om vi skulle föregripa frågan om ersättning för kränkning, i synnerhet som justitieministern har varit tydlig i ett frågesvar här i kammaren och talat om att hon tycker att den här frågan är viktigt. Det är anledningen till att Vänsterpartiet går på utskottets linje som innebär att man avstyrker den motionen. Fru talman! Jag tänker inte beröra frågan om patientskadelagen just nu, utan jag väntar till dess att Christina Nenes presenterat ställningstaganden. Hon återkommer också till det ställningstagande som utskottets majoritet har kommit fram till, men eftersom det inte föreligger någon majoritet i kammaren har vi gjort ett annat yrkande. Men det återkommer jag till senare, efter Christina Nenes anförande.

Som svar på den fråga som jag fick kan jag säga att vi har vissa svårigheter att gå med på det förslaget. Vi har vidgat cirkeln och diskuterat detta i moderaternas grupp, och vi har kommit fram till att det under vissa omständigheter kan vara bra att det finns en 24
Fru talman! Som svar på Berit Adolfssons fråga kan jag bara konstatera att vi helt enkelt inte vill föregripa det arbete som försiggår på departementet. Vi ser fram emot att få ett förslag och att det kommer en lagrådsremiss om hur det ska se ut. Vi ser frågan om kränkning som väldigt viktig. Vi har inte tagit ställning i frågan i sig. Vi vill se på de konkreta förslagen som kommer från den beredning som pågår.
Fru talman! Under dagen har det krävts svar på väldigt stora frågor som det pågår utredning om. Jag kanske kan drista mig att fråga om inte ett ställningstagande till vår motion nu kunde redovisas från Tasso
Fru talman! Som jag har nämnt anser vi att frågorna är väldigt viktiga. Men vi intar inte en tydlig ståndpunkt förrän vi har sett vad regeringen säger. Vi anser att frågan om de människor som utsätts för kränkning och de människor som kanske har rätt till en ersättning på grund av den kränkning som de utsätts som oerhört viktig. Berit Adolfsson jämför med den fråga som tidigare behandlades i dag. Där var det samma sak. Där hänvisade avslagsyrkandet både från mig och från hela utskottet till den pågående utredningen. Det är samma inställning som vi har här. I den andra frågan, om barn i homosexuella familjer, har Vänsterpartiet ett väldigt klart och tydligt ställningstagande. Det har inte moderaterna. Där har inte ni tagit ställning som parti därför att ni vill vänta på utredningen. I det här fallet har vi åsikter om ersättningen för kränkning, men vi vill se hur det konkreta förslaget kommer att se ut. Vi ser det som en väldigt viktig fråga.

Fru talman! Som tidigare sagts behandlar detta betänkande ersättningsrättsliga frågor och ett antal motioner, och jag tänkte ta upp några av dessa i mitt anförande. Först vill jag emellertid yrka bifall till reservation nr 9. Jag ställer mig givetvis bakom de övriga reservationerna som kristdemokraterna undertecknat, men jag avstår från ytterligare bifallsyrkanden. Två motioner handlar om kränkande behandling av polis under tjänsteutövning. Kränkande handlingar visar på nedvärdering och människoförakt som av den utsatta upplevs som synnerligen besvärande och som samhället och rättsväsendet med all rätt tar avstånd från och som kan ställas under rättslig prövning. I ett uppmärksammat fall där en polisman kränkts genom att ha blivit spottad i ansiktet ansåg hovrätten inte att denna kränkning var av allvarligt slag och ansåg därför inte att polismannen var berättigad till kränkningsersättning. Polisen utgör samhällets och enskilda individers yttersta skydd mot brott och intar därmed en särskilt utsatt position för brottsförövares aggressivitet. Vi kristdemokrater menar därför att det är av synnerlig vikt att toleransen för övergrepp hålls låg men att också integritetskränkning av polisman måste hållas på en låg nivå. Signalen från samhället måste i dessa sammanhang var entydig och klar. Att spotta en polisman i ansiktet måste ses som en handling som bör beivras och föranleda möjlighet till kräkningsersättning. Vi kristdemokrater menar därför att lagutskottet bör ge regeringen detta till känna. Regeringen bör således i det pågående lagstiftningsarbetet ta initiativ till erforderliga lagändringar och därefter skyndsamt återkomma till riksdagen. Fru talman! Nu något om kollektiva försäkringar. En kristdemokratisk motion uppmärksammar att efterlevande/dödsbon efter avlidna anhöriga kan ha stora problem att reda ut vilka försäkringar och tillgångar den avlidne har. Detta gäller speciellt kollektiva försäkringar. Vid dessa försäkringar finns inte individernas personnummer registrerade. Därmed får inte heller den försäkrades anhöriga alltid automatiskt besked från försäkringsbolaget, och i varje fall inte snabbt. Mörkertalen på missade utbetalningar eller sena meddelanden om försäkringar för kollektiva försäkringar går av naturliga skäl inte att fastställa. Men oavsett detta är det givetvis för varje enskild anhörig som missar en försäkringsutbetalning eller får sent besked om en sådan högst otillfredsställande. Problemet skulle, som vi kristdemokrater ser det, kunna lösas genom att personnummerregistrering blir obligatorisk också vid kollektiva försäkringar. I vår motion och reservation begär vi därför att regeringen bör överväga att det blir obligatoriskt att införa personnummer också i de kollektiva försäkringarna. När det gäller motion L603, som handlar om felaktig myndighetsinformation och skadeståndsansvar vid frihetsberövanden, ingår kristdemokraterna i utskottsmajoriteten som i betänkandet avstyrker motionskraven. Samma motionskrav togs också upp förra året, och vi hade samma ståndpunkt då. Ingenting har förändrats som föranleder något annat ställningstagande. Jag tänker därför inte argumentera speciellt i frågan utan hänvisar till utskottets motivering till beslut. Slutligen, fru talman, vill jag nämna något om den kristdemokratiska motionen L605, i vilken begärs en översyn av patientlagens karensbeloppsregel. I motionen begärs en översyn av karensbeloppet. Motivet för en översyn belyses i motionen på entydigt sätt i ett exempel där jämförelse görs med reglerna vid trafikskadeförsäkring. Om någon kör på min bil och jag inte på något sätt är medansvarig i detta så står motpartens försäkringsbolag för hela reparationskostnaden. Någon självrisk finns inte i ett sådant fall. Men om t.ex. en läkare vid en operation skadar mig så att jag åsamkas tandvårdkostnader kan jag själv få stå för självrisken som netto är minst 1 000 kr. Ett belopp som kan vara tungt för många. Enligt vår mening är det rimligt att regeln som handlar om karensbeloppet i skadeståndslagen ses över. Vi kristdemokrater har därför reserverat oss i utskottet till förmån för motionens krav.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 6. Den gäller centerns motion och yrkande 3. Jag vill först tala om ersättning för kränkning. Vi vet allihop, som har påtalats här tidigare i dag, att under förra året uppmärksammades ett mål i Göta hovrätt. Det har föranlett många att fundera över det svenska rättsväsendet. Vi har också med anledning av det väckt en motion i riksdagen. Det gäller den polisman som blev bespottad och kränkt och senare av Göta hovrätt fick budskapet att det ska en polisman tåla. Brottet ansågs inte tillräckligt allvarligt enligt hovrätten för att någon form av kompensation skulle utgå. Jag tycker att det är beklagligt att polisen inte erhåller moraliskt stöd från sin uppdragsgivare staten. Domen bidrar också till att undergräva respekten för dem som ska upprätthålla lag och ordning. Att bli bespottad är mycket kränkande. Rätt till skadestånd från gärningsmannen borde därför utgå. En lagändring måste komma till stånd som skyddar dem som i sin yrkesutövning arbetar med att upprätthålla ordning i samhället. Det andra jag vill ta upp är skadestånd till efterlevande. Det är ett mycket märkligt förhållande i dag där gärningsmannen befrias från skadeståndsansvar om offret avlider efter en misshandel. Däremot är det möjligt att kräva gärningsmannen på ersättning om brottsoffret överlever. Denna kränkningsersättning betecknas som ett ideellt skadestånd, och det är därför som den inte skulle utgå till en avliden person. Här tycker vi att reglerna måste ändras så att gärningsmannen blir skadeståndsskyldig även när brottsoffret avlidit och att dödsboet ska kunna överta kravet gentemot gärningsmannen. Centern har lämnat in en motion som föreslår en obligatorisk ansvarsförsäkring för den som introducerar en gentekniskt förändrad organism i begränsade försök. Vi vill att det ska råda ett strikt skadeståndsansvar. Det bör knytas till myndigheternas tillståndsprövning. Det skulle tydliggöra både ansvaret och riskerna. Sedan gäller det karensbeloppsregeln i patientskadelagen. I dag har vi regler som säger att en patient som felbehandlas enligt den svenska hälso och sjukvårdslagen erhåller ersättning via landstingens försäkringsbolag. Men det märkliga är att från denna ersättning, som ska kompensera lidande och extra kostnader, tar landstinget ut en självrisk enligt ett visst system. Trots att patienten inte är delaktig i felbehandlingen drabbas man av extra kostnader. Jag tycker att man borde ändra systemet även på den här punkten. Jag har ett särskilt yttrande som gäller kollektiva försäkringar. Det har ju påtalats tidigare också att det inte utgår någon information till de efterlevande när den avlidne har omfattats av dessa kollektiva åtgärder. Jag tycker att det är väldigt viktigt att även här få till stånd ett system där det finns en skyldighet att informera de anhöriga till den som har avlidit. Efter det att vi hade diskuterat detta i lagutskottet skrev jag några rader i en tidning om hur det förhåller sig. Jag fick många reaktioner på detta. Strax före jul fick jag också brev från två personer som har kunnat få ut ersättning. I det ena fallet rörde det sig inte om så väldigt mycket pengar, men i det andra fallet rörde det sig om desto mer. De erhöll också retroaktiv ersättning från den dag då dödsfallet inträffade. Sedan kommer alltså månatliga ersättningar efter den avlidne att utgå. Jag fick ett stort tack för att jag hade uppmärksammat dem som berörs på detta. Jag tycker att vi har en skyldighet att se till att försäkringsbolagen upplyser om detta. Jag tycker att det är deras yttersta ansvar att göra det. Det är många människor som annars går miste om det som jag anser är deras rättighet.

Fru talman! Det finns fortfarande en hel del orättvisor i Sverige när det gäller människor som drabbas av felaktig behandling av myndigheterna. I dag gäller en regel om s.k. strikt ersättning vid frihetsberövanden. Om någon häktas eller anhålls mer än 24 timmar har den personen rätt till ersättning om den inte senare döms eller om gripandet skett på felaktiga grunder. Den här förstärkningen i den enskildas rättigheter genomfördes i och med en ny lag 1998. Men svagheten i den lagen är att den inte gäller gripanden som går under 24 timmar. För mig och Folkpartiet är det uppenbart att ett gripande som varar i 23 timmar och 59 sekunder kan vara nog så påfrestande för den som drabbas. Att vara inlåst, borta från arbetsplatsen och familjen är naturligtvis en svår upplevelse även om det bara handlar om knappt 24 timmar. Därför föreslår Folkpartiet i sin motion att statens strikta ansvar ska omfatta även kortare frihetsberövanden, oavsett om det är fråga om formellt anhållande eller formellt gripande. Jag är medveten om att många menar att polisen på något sätt skulle bli begränsad i sin möjlighet att gripa in vid olagliga demonstrationer, fotbollsvåld, hustrumisshandel etc. Men jag menar att det tvärtom kunde vara en trygghet för polisen att veta att det utgår en ersättning vid ett felaktigt gripande. Det behöver inte röra sig om stora belopp, men det minsta man kan begära är t.ex. ersättning för förlorad arbetsförtjänst och kanske ett mindre belopp som innebär ett erkännande av att samhället begått ett misstag. Dessutom föreslår Folkpartiet i motionen att den här ersättningen naturligtvis ska kunna reduceras eller t.o.m. helt utebli om den gripna på ett eller annat sätt är uppenbart medvållande. På det sättet skulle inte tveksamheten att ingripa vid t.ex. hustrumisshandel behöva bli större än vad den är nu. Ett argument mot Folkpartiets motion som nämns i betänkandet från lagutskottet är att kostnaderna för staten skulle öka om den här rätten till ersättning utvidgades. Men om man resonerar så utgår man ju ifrån att massor av människor grips oskyldiga i dag. Ska man då slå sig till ro med det? Det är väl i så fall något vi ska försöka förändra? Med en liberal utgångspunkt blir det självklart att stå på den enskilda människans sida när det gäller att garantera hennes rättssäkerhet gentemot myndigheterna. Fru talman! Av samma anledning väljer Folkpartiet att stå på den enskildas sida när det gäller rätt till ersättning vid myndighetsmissbruk. I vår motion föreslår vi en skärpning av ersättningsskyldigheten om en enskild drabbas av t.ex. ekonomisk skada på grund av felaktig information från myndigheterna. Det kan handla om mycket. Det kan handla om information i försäkringsärenden och socialärenden, men det kan också handla om att genomföra ett husköp eller ett byggprojekt på grundval av felaktig information om t.ex. väg eller järnvägsbyggen. I dag har en person enligt lagtexten rätt till ersättning endast i ett begränsat antal fall när det finns särskilda skäl. I konsekvens med vårt förra yrkande när det gäller gripanden väljer vi även här att stå på den enskildas sida. Jag tycker att det är positivt att Vänsterpartiet stöder vårt yrkande när det gäller gripanden, men jag tycker att det är synd att de inte också i konsekvensens namn stöder vårt yrkande om skydd mot myndighetsmissbruk. Jag tycker att det är samma princip. Jag tycker att den enskilda ska känna tryggheten att t.ex. en nämnd lämnar rätt information när en sådan viktig sak som t.ex. ett husköp planeras.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 Jag yrkar också, liksom

Repliker har begärts, men jag vill innan replikskiftena påbörjas upplysa om att ett återremissyrkande måste omfatta hela betänkandet.
Fru talman! Christina Nenes säger att lagen i förhållande till hur det var före 1989 innebär en förbättring av situationen för människor som är gripna i upp till 24 timmar, eftersom man kan få ersättning om gripandet vilar på oriktig grund. Fortfarande kvarstår dock det faktum - jag vill, fru talman, bara för tydlighetens skull upprepa det - att om man grips och sitter i någon form av fängsligt förvar i upp till 24 timmar men blir förklarad oskyldig i domstol eller om åtal över huvud taget inte väcks, har man inte någon rätt till ersättning. Jag tycker att Christina Nenes argument om en rädsla för ett skadeståndsprocessande är svagt. Med de små summor som det är fråga om måste det gå att hitta rutiner för att klara sådana här ersättningar och uteblivna ersättningar utan ett alltför vidlyftigt processande. Här måste återigen den enskildes skydd och rätt väga tyngre.

Fru talman! Jag vill bara återupprepa att det inte finns möjlighet till ersättning om gripandet är formellt riktigt och det visar sig att personen är oskyldigt misstänkt och alltså inte döms för någonting.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

Fru talman! Jag vill instämma i den del av Christina Nenes anförande som gällde patientskadelagen och vill instämma i det yrkande som framställdes, med den förändringen att det ska avse en återremiss av hela ärendet.

Fru talman! När det först gäller patientskadelagens karensbelopp avser det som står i reservationen naturligtvis en förutsättningslös översyn av bestämmelserna om självrisk över huvud taget. Vi vill inte motsätta oss en återremiss. Jag vill också ta upp kollektiva försäkringar. Medan vi fortfarande har debatten i anslutning till det förra betänkandet och tillkännagivandet i det starkt kvar i minnet vill jag säga att det här är en så pass stor fråga att den mycket väl skulle kunna föranleda ett tillkännagivande om den problematik som här finns. Det tillkännagivande som vi vill ha är ganska måttligt utformat, eftersom vi där begär att regeringen ska överväga personnummerregistrering för att komma till rätta med det här problemet. Det är fråga om människor som är helt utlämnade. De känner inte ens till sina rättigheter. Därför tycker jag att detta är viktigt. Vi funderar lite grann över varför man inte kan godta ett sådant tillkännagivande. Vad sedan gäller ersättning för kränkning är det riktigt att det finns ett utredningsbetänkande som är under övervägande, men den här typen av kränkning har blivit mycket uppenbar genom de aktuella polisfallen. Det är därför väldigt angeläget att mycket snabbt ta tag i de här problemen. Det är därför som vi har reserverat oss på den här punkten.

Fru talman! Frågan om kollektiva försäkringar har tydligen varit uppe till behandling för rätt länge sedan, år 1989. Det verkar inte ha hänt så mycket på detta område, och vi har begärt ett övervägande av den här möjligheten.

Herr talman! Jag vill bara påminna dem som lyssnar på eller läser denna debatt om att Miljöpartiet inte är representerat i lagutskottet. Därför återfinns inte heller Miljöpartiets ståndpunkter i betänkandet. Vi stöder tre av reservationerna i betänkandet. Det gäller först den reservation som gäller ansvaret vid frihetsberövanden. Det är ett yrkande som vi också tidigare har jobbat för här i riksdagen. Både det Ulf Nilsson och det Tasso Stafilidis har sagt i den här frågan håller vi helt och hållet med om. Det är oerhört viktigt i en rättsstat och i en demokrati att om man blir frihetsberövad och är oskyldig ska man kunna få ett skadestånd, även om det är mest symboliskt. Det är ingen misstroendeförklaring mot polis och åklagare, utan det är snarare ett sätt att försvara demokratin och enskilda människors rättstrygghet. I och med att vi alla här i kammaren har en väldigt positiv inställning till polis och åklagare i dag borde vi inte heller vara rädda för denna förändring. Den borde inte innebära så stora kostnader, i och med att vi faktiskt är väldigt nöjda med den demokrati som vi lever i. Men sedan sker det faktiskt att människor frihetsberövas mindre än 24 timmar och är oskyldiga, och det är någonting som personligen upplevs som väldigt kränkande. Det är oerhört viktigt för att bevara tilltron till polis och åklagare, till demokratin och till rättsväsendet att man då symboliskt kan få en ersättning. Jag tycker att det här är av oerhört stor vikt. När det gäller frågan om ansvar för genmodifierade organismer stöder vi reservationen även där. Vi anser att det är olyckligt att man inte vill ha strikt skadeståndsansvar för introduktionen av genmodifierade organismer. Det finns i dag ett ansvar när det gäller miljöskadorna men inte skador i övrigt. Det ansvaret finns i miljöbalken, och det var någonting som vi i Miljöpartiet drev fram när vi jobbade tillsammans med socialdemokraterna om miljöbalken. Det kanske är synd att man inte har det ansvaret generellt. Vi stöder även den reservation som rör patientskadelagen. Det är väl den parlamentariska situationen i dag, dvs. att det finns en majoritet för denna reservation, som har bidragit till att man återremitterar denna fråga för att se över självrisken när det gäller patientskador, och det tycker vi är positivt. Man måste tänka på det, när man ser den här frågan, att människor som kommer till sjukvården och som är sjuka ofta får betala väldigt stora summor med pengar på en gång för att få vård. Så är det i dag. Även om vi har ett högkostnadsskydd är det oftast en ganska stor belastning på enskilda människors ekonomi. Samtidigt innebär det ett otroligt lidande att ha blivit åsamkad en skada vid denna behandling. Vi tycker att det är oerhört värdefullt att man egentligen ska slopa den här självrisken, och därför välkomnar vi att man återremitterar den här frågan för att se över hur det ser ut med självrisken och vilken innebörd det skulle ha om man skulle ta bort den. Vi ser det alltså som positivt att man kommer att göra det. Som sagt var stöder vi dessa tre reservationer, men i dag kommer frågan att bordläggas, så vi kommer inte att rösta om de här frågorna i dag.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till motionen L906 som ingår i lagutskottets betänkande nr 7. Den rör ökade kompetenskrav för fastighetsvärderingsmän och besiktningsförrättare. Jag har också i min motion skrivit och klargjort att årligen förekommer ca 20 000 tvister varav ca 2 000 går till domstol därför att kompetensen skiftar och oklarheter råder om vem som ska ta ansvaret när husköparen upptäcker att huset dolt fukt, mögel och röta. Det här är en väldigt stor tragedi för de människor som drabbas, därför att hela deras ekonomi slås i spillror. Under fjolåret visades också i TV 4 hur besiktningsförrättare med mycket kort tids mellanrum kom fram till helt skilda resultat vid besiktningar av en villa som bytte ägare. Den första besiktningsförrättaren hittade just inga fel alls medan den andra hittade flera fel. Det är klart att en förbättrad utbildning för de personer som utför besiktning och värdering skulle kunna underlätta, och eftersom det finns en differens bland dagens värderare är jag av den åsikten att man bör höja kompetensen. Men man bör också klargöra vilka skyldigheter besiktningsförrättare har, dvs. vad som ska vara obligatoriskt och vad som ska ingå vid en besiktning. Då tror jag att vi kan komma till rätta med de missförhållanden som förekommer i dag. Jag har ingenting mer att tillföra i den här frågan, utan yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Jag vill redan från början yrka avslag på den reservation som framförts av Viviann I sin reservation framhåller Viviann Gerdin att ett fastighetsköp för många människor innebär den kanske största investering som de genomför under sin livstid. Fastighetsköpen är mycket viktiga för köparna. Därför anlitar många sakkunniga fastighetsmäklare och fastighetsvärderare för att underlätta köpen samt för att minimera riskerna att göra fel vid investeringsbedömningen. Enligt reservationen saknar de personer som anlitas många gånger lämplig utbildning och den kompetens som behövs för uppdraget, och många gånger har det gjorts fel under besiktningen, vilket förorsakar ekonomiska förluster för många fastighetsköpare.

När någon vill köpa en fastighet vänder sig de flesta till en fastighetsmäklarfirma, en bank eller ett kreditinstitut. På det sättet kan man få en viss trygghet genom att fastighetsmäklarlagen beaktas och följs. I lagen framgår det att fastighetsmäklaren ska ha en tillfredsställande utbildning, vara pålitlig och i övrigt ska vara lämplig som fastighetsmäklare. I fastighetsmäklarförordningen föreskrivs alla de ämnen som ska inkluderas i fastighetsmäklarens utbildning. Herr talman! Många fastighetsvärderare och besiktningsförrättare anlitas av banker och kreditinstitut som i sin tur ställer höga krav på deras kompetens och integritet. Erfarenheterna från 1990-talet visar att utbildnings och kompetenskravet har förstärkts. Det blir då ännu mer självklart att bankernas och andra kreditinstituts krav på fastighetsvärderarnas kompetens och utbildning är höga. Fastighetsköp är den största investeringen för många under deras livstid. Därför är det viktigt att iaktta stor försiktighet och kontrollera att man anlitar en seriös och kompetent fastighetsmäklare. En seriös fastighetsmäklare ska t.ex. vara registrerad hos länsstyrelsen i det län där han utövar sin verksamhet. Enligt fastighetsmäklarlagen ska fastighetsmäklare ha en försäkring som täcker skadeståndsskyldigheten upp till 1,5 miljoner kronor för varje skadeståndsfall.

Herr talman! Med hänvisning till detta vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationen.
Herr talman! Jag vill börja med att förtydliga mig och yrka bifall till reservationen och inte till motionen, som jag sade tidigare. Vad det gäller min motion vill jag säga att jag har några konkreta exempel. Man har råkat ut för att köpa ett hus där de dolda felen kom upp i efterhand. Det har sedan också lett till rättegång. Fortfarande - efter den första omgången i rätten - har man inte kunnat påtala vilket säljarens eller besiktningsmannens ansvar var. En seriös fastighetsmäklare har givit i uppdrag åt en seriös besiktningsman att utföra denna besiktning. Men vad som har ingått, vad som var obligatoriskt och vad som inte var det är oklart. I domslutet framgår det att man inte har ansett att mäklaren eller besiktningsmannen har gjort något fel. Det tragiska i ett av dessa konkreta fall är att den villa som kostade 450 000 helt plötsligt har stigit i pris med ytterligare 350 000 på grund av alla kostnader för sanering. Det är mycket tragiskt att det kan förekomma. De har inte fått ut mer än ca 50 000 i ersättning.
Herr talman! Det är olyckligt att det har hänt. Det har kostat väldigt mycket. En fastighetsmäklare är väldigt kunnig när det gäller att se fel. Det finns alltid fastighetsmäklare eller kunniga personer som är mycket duktiga. Andra är mindre duktiga. Herr talman! Om det är den största affären i mitt liv ska jag också personligen se till att vända mig till banken eller kreditinstitutet om jag ska få en kredit. Det är de som har ansvaret, eftersom de anställer fastighetsvärderare och besiktningsförrättare. Då är det de som tar ansvaret. De har ansvaret för sådana olyckor. Detta fall var olyckligt, men man ska vända sig till dessa personer och till fastighetsmäklare som kan detta.
Herr talman! Jag har full förståelse för att det inte är så lätt. Alla parter som har varit inblandade har försökt göra sitt bästa. Det är helt klart att något glappar i lagstiftningen, eftersom det till syvende och sist blir köparen som får stå för kostnaderna. Jag tror inte heller att alla besiktningsmän och värderare saknar kompetens. Kompetensen varierar väldigt mycket. Inom en region finns det kanske mer och inom en annan region lite mindre. Till syvende och sist finns det i alla fall i dag en tendens till att köparen själv får stå för skulden om han eller hon gör en affär och inte i förväg, innan kontrakt tecknas, upptäcker att det finns mögel.
Herr talman! Det är olyckligt att det är så, men om köparen anlitar mäklare, bank eller kreditinstitut som har försäkring begränsas åtminstone den olycka man kan råka ut för.

Herr talman! För två år sedan uppdrog riksdagen åt regeringen att återkomma med förslag till vissa ändringar i fastighetsmäklarlagen som rör fastighetsmäklares rätt att vid en företagsöverlåtelse själv sköta hela uppdraget, dvs. även sälja fastighet där företaget bedrivs. Enligt vad utskottet erfarit arbetar Justitiedepartementet med frågan. Riksdagen har ett stort ansvar för att följa upp sina beslut. Vissa frågor som initieras av riksdagen kan möjligen uppfattas som så små och bagatellartade att regeringen inte tar itu med dem omedelbart och med full effekt. För den enskilde som berörs kan däremot frågan vara mycket viktig och allvarlig. Detta är uppenbarligen en sådan fråga, och det är bra att utskottsmajoriteten ger regeringen en liten puff för att något ska hända. Jag skulle naturligtvis gärna ha sett att även ordet "skyndsamt" funnits med i majoritetsskrivningen. Förhoppningsvis räcker det att regeringen nu uppmärksammas på att riksdagen håller ögonen på att något ska hända och att vi därmed ska slippa stå här om ett år igen och upprepa samma sak.

I stället utgår man från att regeringen tar sådana initiativ om de är motiverade. Det är kanske klädsamt att inta en sådan hållning från majoritetens sida med tanke på vilken låg prioritet regeringen tycks behandla riksdagsinitiativ med, men det ger sannerligen inget smickrande intryck av synen på riksdagens makt. Avslutningsvis, herr talman, vill jag understryka att utskottet var enigt i sitt svar vad gäller fastighetsoch företagsmäklare, men min förhoppning är att regeringen verkligen förstår allvaret i detta ärende. Därför blir givetvis min och hela utskottets fråga följande: När kommer regeringen med en proposition i detta ärende?

Fru talman! Jag tackar skolministern för svaret, och jag uppfattar att skolministern har en positiv inställning till att skolorna tar olika initiativ för att förbättra dialogen mellan skolan och hemmet. Bakgrunden till min fråga var bl.a. att skolministern i riksdagens frågestund i höstas sade att den skriftliga informationen till föräldrarna i Stockholm inte verkade stämma med skollagens anda. Även Skolverkets chef har uttalat sig i frågan. Det är positivt att skolministern nu inte vill upprepa det påståendet och att hon säger sig inte vilja föregripa Skolverkets undersökning av dessa system i Stockholm och Systemet i Stockholm går i korthet ut på att kommunen erbjuder föräldrarna skriftlig information om hur deras barn klarar skolarbetet. Denna skiftliga information ska vara ett komplement till de muntliga utvecklingssamtalen. Skolorna får själva i samråd med föräldrarna bestämma hur informationen ska se ut. Det ska framgå om eleven har klarat av eller bedöms komma att klara av att uppnå målen i olika ämnen. Jag tycker att detta verkar vara ett bra sätt att förbättra informationen till föräldrar och elever. I all pedagogisk verksamhet borde det vara naturligt att sätta upp mål. Själva idén med att sätta upp mål är att man senare ska följa upp om dessa mål har uppnåtts. Har inte målen uppnåtts gäller det att göra en ny plan för ett nytt försök. När det gäller barn och ungdomar är det naturligtvis viktigt att dessa uppföljningar görs så att inte viljan och lusten att gå vidare i skolan blir knäckt. Alltihop handlar ju om att vi vill att så många som det över huvud taget är möjligt ska klara sig bra i skolan. Men samtidigt är det rättvist att ge eleven en chans att jobba upp sig genom att tala om vad han eller hon behöver jobba upp sig i. Det är också viktigt att läraren visar förståelse för individuella svårigheter och är beredd till individuella stödinsatser. Ibland räcker inte den ordinarie läraren till utan andra insatser, som speciallärare, behövs. Det är väldigt lätt och väldigt mänskligt att blunda för ärlig och kanske lite besvärande information. Det är väldigt lätt, både för barn och vuxna, att lura sig själv. Det är därför betygen ofta kommer som en negativ överraskning i åttan, när det kanske är alldeles för sent att göra något åt situationen inför gymnasievalet. Därför behöver utvecklingssamtalen i skolan dokumenteras skriftligt. Skolministern konstaterar att det är olyckligt att debatten kretsar kring en paragraf i skollagen om att skriftlig information inte får ha karaktären av betyg. Det kan jag hålla med om. Det viktiga är ju att informationen förbättras och att elever och föräldrar inte är ovetande om hur det går i skolan. Min fråga blir då om skolministern anser att den paragrafen är för klumpigt formulerad och behöver skrivas om. En paragraf som låser utrymmet för olika typer av information är väl inte bra. Jag håller med om att skolorna själva ska utforma informationen, men det är viktigt att skolorna vet att de måste lämna en bra information till elever och föräldrar. Enligt min mening borde det slås fast att skolan är skyldig att dels ha utvecklingssamtal, dels erbjuda skriftlig information. Jag upprepar därför min fråga: Vilka förändringar i förordningar och uppmaningar till våra skolor avser skolministern att göra för att förbättra och utveckla informationen till föräldrar och elever?

Fru talman! Skolministern och jag är överens om att det är riktigt att vi har ett krav på skolan att den ska föra utvecklingssamtal. Men det finns inget krav på skolan när det gäller att de här utvecklingssamtalen ska kompletteras med skriftlig information. Utan att vara rädd för att detaljstyra menar jag att man mycket väl skulle kunna skriva in det. Skolministern har faktiskt fel när det gäller att Stockholm har utformat det här bara genom centrala direktiv om hur de här skriftliga omdömena ska se ut. I Stockholms beslut står det att varje skola själv bestämmer utformningen i samråd med föräldrarna. Det enda man har beslutat om är att det ska vara skriftligt. Informationen kan naturligtvis utformas på olika sätt, men skolorna måste veta att de är skyldiga att lämna den. För mig är det, som sagt, uppenbart att även skriftlig information behövs och att det ska skrivas in i förordningen att utvecklingssamtal ska dokumenteras skriftligt. En tredje fråga som jag ställde i interpellationen gällde rätten för lärare att arbetsvägra i fråga om skriftlig information. Den frågan svarade skolministern inte på. Uppmaningen att arbetsvägra riktade ju Skolverkets chef till lärarna i en intervju i lärarnas tidning. Själv är jag av den uppfattningen att man som anställd ska gå andra vägar om man vill ändra på ett som man tycker tokigt beslut. Man kan argumentera eller naturligtvis anmäla arbetsgivaren till en myndighet som står över om man tycker att något strider mot lagen. Och det måste ju inträffa ganska många gånger att t.ex. lärare är missnöjda med beslut i kommunerna och riksdagen. Jag känner t.ex. till en hel del lärare som inte uppskattar socialdemokratisk skolpolitik i kommunerna, men jag uppmanar dem inte att arbetsvägra för att åstadkomma en förändring. Jag tycker att det skulle vara intressant att höra hur skolministern ser rent principiellt på att lärarna arbetsvägrar om de anser att ett kommunalt beslut strider mot skollagen eller är felaktigt på något sätt. Jag ber inte skolministern kommentera uttalandet av Skolverkets chef utan ber henne kommentera den här frågan rent principiellt.

Fru talman! Den här diskussionen förs mot bakgrund av att många elever misslyckas i våra skolor. En tredjedel misslyckas i gymnasiet. Gymnasiets misslyckanden är i sin tur en följd av bl.a. brister genom hela grundskolesystemet. Skolverkets rapporter och skolministerns olika inlägg tyder på att alltfler inser att den svenska skolan inte klarar av sitt mål att vara till för alla elever. Jag och Folkpartiet har i olika sammanhang fört fram ett stort antal förslag till kvalitetshöjande åtgärder. Ett genomgående tema i vår kritik har varit den bristande informationen till elever och föräldrar samt den bristfälliga utvärderingen av betyg, resultat osv. Det är först när man vet var problemen finns som man kan göra någonting åt dem. Det gäller skolor, lärare, föräldrar och elever. Dagens fråga om kravet på att föräldrar och elever ska få regelbunden skriftlig information får inte handla om formaliteter. Frågan är hur vi på bästa sätt ska ge barn och ungdomar en chans att förändra och förbättra sina resultat i skolan. Jag anser att det inte alltid är tillräckligt med muntlig information och att de obligatoriska utvecklingssamtalen borde kompletteras med skriftlig information. Den skriftliga informationen kan naturligtvis se olika ut, men syftet ska vara att ge föräldrar och elever en tydlig bild av hur det går för eleven i skolan. Även skolministern anser att information är viktig och kan tänka sig skriftlig information men säger inte något exakt i dag om att vi ska ställa krav på att alla skolor ska vara skyldiga att lämna sådan skriftlig information. Orsaken till att jag skrev den här interpellationen, fru talman, var att skolministern tog avstånd från försök med regelbunden skriftlig information som har genomförts på olika håll. I dag har skolministern inte upprepat sitt negativa uttalande. Men jag tycker inte heller att hon har sagt något om hur vi ska stärka kravet på information om hur det går för eleverna i skolan. Redan i dag är utvecklingssamtalen en skyldighet, och ingen tycker att det är ett för stort krav. Min avslutande fråga blir, fru talman: Anser trots allt skolministern att man bör utvidga skyldigheten och förelägga skolorna att lämna någon typ av skriftlig information till föräldrar och lärare, förlåt, föräldrar och elever.

Fru talman! Erik Arthur Egervärn har frågat mig dels vilka åtgärder jag avser vidta för att bibehålla en decentraliserad tingsrättsorganisation, dels vilka åtgärder jag avser vidta för att bibehålla den kompetens som övrig domstolspersonal besitter. Det är riktigt som Erik Arthur Egervärn inledningsvis anför i sin interpellation att kraven på dagens domstolar har ökat och behovet av specialisering och kompetenshöjning framstår som allt angelägnare. Jag delar också Erik Arthur Egervärns åsikt att domstolar med lokal förankring är viktigt. Regeringens utgångspunkter i det pågående arbetet med modernisering av domstolsväsendet är att medborgarna i hela landet ska ha tillgång till en dömande verksamhet med hög kvalitet, hög effektivitet och hög tillgänglighet. Viktigt är också att domstolarna är och av personalen upplevs som attraktiva arbetsplatser med goda arbetsvillkor och möjlighet till vidareutveckling och kompetenshöjning. Domstolarna ska också ha de resurser som behövs för en väl fungerande verksamhet. Ett bra sätt att åstadkomma ett modernt domstolsväsende som uppfyller angivna krav är enligt min uppfattning att bedriva verksamhet i flera domstolar med gemensam domkrets. En sådan konstruktion öppnar möjligheter till specialisering samtidigt som den lokala förankringen kan bibehållas. Som jag framhållit många gånger tidigare kan dock kraven på en modern domstolsorganisation innebära att en tingsrätt bör läggas samman med en annan, t.ex. när målunderlaget är för litet för att skapa bärkraftiga domstolsenheter eller när domstolarna ligger geografiskt nära varandra. Regeringen avser att senare i vår i en handlingsplan till riksdagen ge sin syn på det framtida domstolsväsendet. Av avgörande betydelse för arbetet med att modernisera domstolsväsendet är att den stora kompetens och erfarenhet som i dag finns i domstolarna så långt som möjligt tas till vara och utvecklas. Personalfrågor har därför hög prioritet i det fortsatta moderniseringsarbetet, bl.a. med sikte på att undvika den oro och undran inför framtiden som organisationsfrågor kan skapa. I moderniseringsarbetet är vidareutveckling och kompetenshöjning hos domstolspersonalen en viktig del. I arbetet med att utveckla domstolarnas beredningsorganisation ska erfarna och duktiga domstolssekreterare erbjudas möjlighet till utbildning och vidareutveckling för att därefter kunna erhålla mer kvalificerade arbetsuppgifter. Domstolsverket har utarbetat en mycket ambitiös utbildningsplan som omfattar all domstolspersonal. Förändringarna i domstolsväsendet kommer emellertid att leda till att viss personal blir övertalig. En utgångspunkt är att de personalneddragningar som motiveras av verksamhetens förändrade behov så långt som möjligt ska ske genom naturlig avgång eller pensionsersättning. Erik Arthur Egervärn är orolig över den effekt reformen när det gäller inskrivningsverksamheten kan ha på de mindre tingsrätterna. Inskrivningsverksamhetens framtida organisation har under flera år varit föremål för ett flertal utredningar och många diskussioner. I och med beslutet att verksamheten nu ska koncentreras till sju inskrivningsmyndigheter i landet har ett viktigt steg tagits i det pågående arbetet med modernisering av domstolsväsendet, som syftar bl.a. till att verksamheten i domstolarna ska renodlas och koncentreras till de dömande uppgifterna. I princip skulle all inskrivningsverksamhet kunna utföras vid en tingsrätt i landet eftersom det är fråga om en ADB-baserad registreringsverksamhet. En sådan organisation skulle dock innebära att det blev svårt att behålla tillräckligt många av medarbetarna från de nuvarande inskrivningsmyndigheterna. Regeringen har vid lokaliseringen av inskrivningsmyndigheterna tagit regionala hänsyn och sysselsättningshänsyn och således genomgående placerat myndigheterna vid mindre tingsrätter i landet. Erik Arthur Egervärn känner också oro för de budgetneddragningar för domstolarna som Domstolsverket föreslagit. Jag vill börja med att poängtera att budgetneddragningarna inte har något samband med moderniseringsarbetet. Domstolarnas tidigare stora anslagssparande är slut, och verksamheterna måste därför anpassas till budgetramarna. Domstolsverket har under hösten arbetat med att bedöma resursbehovet för domstolarna de kommande tre åren. Något generellt sparbeting på 15 % har inte ställts. På grundval av handlingsplaner för treårsperioden som har utarbetats av domstolscheferna har Domstolsverket genomfört budgetkonferenser där verket i dialog med de enskilda domstolarna utformat budgetar som tar hänsyn till den enskilda domstolens speciella och lokala förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Justitiedepartementet avser att noga följa den ekonomiska utvecklingen vid landets domstolar. Regeringen kommer att i vårpropositionen återkomma till domstolarnas resursbehov för de närmaste åren. Det är min förhoppning att rättsväsendet i sin helhet ska få ett sådant tillskott att verksamheten kan utvecklas och förbättras ytterligare.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag noterar att justitieministern är positiv till försök med gemensamma domkretsar som ett alternativ till sammanslagning av tingsrätter. Centerpartiet är också öppet för en sådan lösning, vilket framgår av vår partimotion i frågan. Jag vill dock markera att vi förutsätter att det i så fall är en samverkan med självständiga tingsrätter och att det alltså inte är fråga om någon form av filialverksamhet. Det vore bra att få ett klarläggande på den punkten. Det är nämligen väldigt viktigt att domare och nämndemän har en lokal förankring som grund för respekt och tilltro till rättssystemet. Beträffande inskrivningsverksamheten konstaterar jag att regeringen centraliserar denna till sju tingsrätter, om jag förstått saken rätt. Centerpartiet anser att inskrivningsverksamheten tills vidare borde ha funnits kvar vid alla tingsrätter. Vi avvisar i och för sig inte tanken på viss samordning, men vi skulle gärna vilja se hela förslaget till domstolsorganisation först. När det gäller de ekonomiska ramarna för rättsväsendet säger justitieministern att regeringen avser att noga följa den ekonomiska utvecklingen vid domstolarna och att några generella sparbeting inte utfärdats. Det skulle således inte finnas anledning till oro. Jag vill då konstatera att Centerpartiets oro i frågan trots allt förefaller berättigad. Besparingarna tycks nämligen drabba olika tingsrätter väldigt olika. Vi har noterat att de små tingsrätterna drabbas i högre grad. Som exempel kan jag nämna att Helsingborg får 8 % besparing under en treårsperiod medan Klippan får 14 % besparing under samma tid. Centerpartiet vill för övrigt avdela ytterligare 500 miljoner kronor till rättsväsendet just med tonvikt på domstolarna. Det vore intressant att få ett klarläggande beträffande den gemensamma domkretsorganisationen och hur man ser på tingsrätternas inbördes situation i det sammanhanget.
Fru talman! Genom att ha större domkretsar men ha möjlighet att bedriva den dömande verksamheten på flera ställen åstadkommer man det fördelaktiga att man har möjlighet att skapa förutsättningar för specialisering i den typen av mål där kompetensen i den dömande verksamheten behöver utvecklas hela tiden. Det betyder att vissa typer av mål kan styras till en viss tingsrätt inom domkretsen, medan man i andra mål, som inte kräver den särskilda specialiseringen utan är mer av allmänt slag, kan utgå från den tingsrätt som ligger närmast. På det sättet åstadkommer vi en möjlighet för domstolarna att utveckla sin verksamhet så att de uppfyller de krav som medborgarna ställer. Samtidigt värnar vi om närheten i de fall där inte specialiseringen kräver en annan ordning. Jag tycker att det här är ett sätt att hantera den uppgift och det ansvar vi har för att säkerställa att den dömande verksamheten kan bibehållas på den mycket höga nivå som vi är vana att ha i vårt land.
Fru talman! Som jag sade i mitt tidigare anförande är vi inte från Centerpartiets sida negativa till gemensamma domkretsar och försök med en sådan organisation. Det jag frågade var hur man ser på de inbördes tingsrätterna i en sådan gemensam domkrets. Vår farhåga är att de kommer att förvandlas till någon form av filialverksamhet till en tingsrätt som är huvudtingsrätt, om jag uttrycker mig så. Just den funderingen berörde inte justitieministern. Jag har en fråga till som jag vill ställa till justitieministern. Den fanns i och för sig också i min interpellation. Hur ser man på möjligheterna att låta riksdagen besluta om domstolsväsendets organisation? Centerpartiet anser att detta är ytterst viktigt och att det också i högsta grad är en demokratifråga. Dessutom är det helt avgörande för tilltron till rättsväsendet. Justitieministern har inte berört detta i sitt svar, varför?
Fru talman! I mitt svar redogjorde jag, som jag har gjort tidigare, för att regeringen avser att under våren presentera en handlingsplan för utveckling av domstolsväsendet. Genom det ges riksdagen möjligheter att ha synpunkter och ge vägledning till regeringen i det fortsatta arbetet. I övrigt följer vi de lagar och förordningar som finns på området.
Fru talman! Tack, det låter i och för sig bra att få denna handlingsplan, men justitieministern inskränker riksdagens agerande till att ge synpunkter. Min fråga var huruvida man var beredd att låta riksdagen besluta när det gäller domstolsorganisationen. Jag noterar att justitieministern fortfarande inte kommenterar min fundering kring huruvida tingsrätterna i en gemensam domkrets kommer att bli filialer till en huvudtingsrätt.
Fru talman! Jag vill erinra Erik Arthur Egervärn att det är riksdagen som har beslutat i vilken ordning beslut ska fattas om domstolsorganisationen. Frågan om filialer förstår jag ärligt talat inte riktigt. Jag har försökt ge en beskrivning av vad det innebär att ha en vidare domkrets med flera tingsställen, nämligen att man fördelar ärendena efter vad man anser vara möjligt när det gäller behovet av specialisering och i andra fall av närhet. Jag tycker inte att man över huvud taget behöver ta upp frågan om huruvida någonting är filial eller inte, utan arbetsfördelningen ska utgå från ett säkerställande av att den dömande verksamheten uppfyller de höga krav man ställer. Det kräver olika lösningar och olika fördelning av ärendena.

Fru talman! Gun Hellsvik har frågat mig vad jag planerar att göra för förändring av permissionsreglerna. Jag vill först betona att permissionsinstitutet fyller en viktig funktion för att förbereda den intagne för tillvaron utanför anstalten och förhindra att han eller hon återfaller i brottslighet efter frigivningen. Det är en viktig aspekt även från brottsoffersynpunkt. Permissioner motverkar också skadliga verkningar av anstaltstiden. Genom permissioner kan den intagne behålla kontakten med anhöriga och andra personer i hans eller hennes närhet. Möjligheten till permissioner har vidare positiva effekter för anstaltsklimatet. Permissionsbestämmelserna har nyligen varit föremål för översyn. Jag anser att de regler som finns på området ger uttryck för en lämplig avvägning mellan olika intressen, där såväl samhällsskyddsfaktorer som den intagnes behov beaktas. Jag tänker inte i det här sammanhanget gå närmare in på reglerna utan endast erinra om att lagstiftningens utgångspunkt är att permissioner inte ska beviljas om det finns en påtaglig risk för fortsatt brottslig verksamhet eller annat missbruk. Det är av stor vikt att gällande permissionsbestämmelser tillämpas på ett likartat och förutsebart sätt. Inom kriminalvården pågår ett löpande arbete med att ta fram instrument för att följa upp och kvalitetssäkra verksamheten inom kriminalvården. Som ett led i det arbetet har Kriminalvårdsstyrelsen sett över långtidsdömdas utevistelser. Resultatet av översynen presenterades förra veckan. Av rapporten framgår att det inte är regelverket det är fel på utan tillämpningen. Utredningen konstaterar att långtidsdömda som befinner sig på anstalt av lägre säkerhetsgrad i vissa fall medgetts utevistelser i stor omfattning och att det funnits allvarliga brister när det gäller tillsynen och kontrollen på alla nivåer inom kriminalvårdsverket. I rapporten föreslås bl.a. en bättre kontroll, planering och uppföljning av permissionerna. Det föreslås vidare att delegations och beslutsordningen ska ses över och att tillsynen ska förstärkas. Gun Hellsvik undrar hur jag ska agera för att kriminalvården i större utsträckning ska använda sig av farlighetsbedömningar inför permissioner. Ett arbete med att utveckla möjligheterna att göra säkrare risk och farlighetsbedömningar pågår inom kriminalvården. Ett exempel är riksmottagningen vid Kumla. Alla långtidsdömda män utreds där och en individuell riskprofil tas fram. Den används som en del i bedömningen av vilka särskilda villkor som ska gälla för långtidsdömda, bl.a. vid permissioner. För att förhindra permissionsmissbruk är den riskbedömning som inledningsvis görs av långtidsdömda inte tillräcklig. Kriminalvården måste hitta bättre metoder och arbetssätt för att göra risk och farlighetsbedömningar som kan användas som underlag även för andra beslut under verkställighetstiden, t.ex. permissioner. Regeringen har därför gett Kriminalvårdsstyrelsen i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som genomförts i det syftet. Gun Hellsvik frågar vidare hur jag ska agera för att beslut om permission ska kunna fattas på fullständig information om den dömdes eventuella misskötsamhet. Det är självklart viktigt att kriminalvården har ett fullgott beslutsunderlag innan permission beviljas. Kriminalvårdsstyrelsens utredning visar att beslutsunderlaget många gånger varit bristfälligt och att någon närmare kontroll av tidigare brottslighet, skötsamheten under tidigare permissioner etc. inte gjorts. En viktig uppgift för styrelsen blir nu att se till att rutinerna förbättras och få till stånd en fungerande tillsynsverksamhet som ser till att bestämmelser och rutiner följs. Ett syfte med den omorganisation som regeringen nyligen gett klartecken till är just att effektivisera tillsynsverksamheten. Jag vill också nämna att det inom Justitiedepartementet pågår ett arbete med att reglera kriminalvårdens möjligheter att registrera uppgifter. Min förhoppning är att det arbetet ska leda till att kriminalvården på ett enklare sätt får tillgång till de uppgifter den behöver och att det ska leda till bättre beslutsunderlag. Gun Hellsviks tredje fråga gäller hur jag ska agera för att en fullgod kontroll av de dömda ska kunna genomföras under permission. Kriminalvårdsstyrelsens utredning föreslår i sin rapport att varje permission ska planeras, kontrolleras och följas upp. Att så sker är för mig en självklarhet och en förutsättning för att gällande permissionsbestämmelser ska kunna tillämpas på avsett sätt. Jag utgår från att Kriminalvårdsstyrelsen omedelbart kommer att vidta åtgärder för att förbättra kontrollinsatserna. Utredningens förslag att utnyttja den frivårdspersonal som arbetar med intensivövervakning för detta ändamål förefaller vara ett steg i rätt riktning. Gun Hellsvik frågar slutligen hur jag ämnar agera för att skydda allmänheten mot farliga brottslingar och om människor trots allt drabbas, som anhöriga i fallet Malexander, kompensera dem för åsamkat lidande. Som jag redan tidigare varit inne på är lagstiftningens utgångspunkt att permission inte ska beviljas om det finns en påtaglig risk för brott. Med de förbättringar i tillämpning och tillsyn som föreslås i Kriminalvårdsstyrelsens rapport utgår jag från att risken för permissionsmissbruk minimeras. När det gäller att förutsäga mänskligt beteende kan man dock tyvärr aldrig helt utesluta att felbedömningar görs i enskilda fall. Om en intagen begår brott under en permission betalas ersättning ut enligt brottsskadelagen. Reglerna är utformade så att rätten till ersättning är extra omfattande om den som begått brottet var intagen i kriminalvårdsanstalt. Jag är givetvis medveten om att pengar inte kan kompensera inträffade tragedier, såsom den i Malexander.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Justitieministern sade inledningsvis att permissioner "fyller en viktig funktion för att förbereda den intagne för tillvaron utanför anstalten -". Det finns emellertid skäl, precis som framgår av Kriminalvårdsstyrelsens utredning om permissioner för långtidsdömda, att fundera över grunden och förutsättningarna för dagens regelsystem. 1974 års kriminalvårdsreform, som fortfarande utgör basen, tillkom i ett läge då merparten av de intagna var socialt utslagna personer med alkoholmissbruk. Den ökade möjligheten till utevistelser som kriminalvårdsreformen innebar syftade till att stödja rehabilitering och frigivningsförberedelser för personer som länge levt utanför samhället och med sviktande eller helt brutna sociala relationer. I dag finner vi emellertid på många anstalter i stället ett starkt tryck från resursstarka intagna att utnyttja varje tillfälle att komma ut. Anser inte justitieministern att denna utveckling borde vara skäl nog för en översyn för att skapa regler anpassade även för de resursstarka? Kriminalvården hävdar att de resursstarka sätter personalen under starkt tryck. Det är då skrämmande att notera att 700 vårdare på våra fängelser saknar grundutbildning. Pengar för att ge de anställda nödvändig grundutbildning, och förhoppningsvis även återkommande utbildning, finns inte. Som framgår av min interpellation är jag av uppfattningen att kriminalvården i större utsträckning bör använda sig av farlighetsbedömningar inför permissioner. I kriminalvårdens utredning framkommer att behov av en ökning av s.k. kvalificerade riskbedömningar föreligger. Jag uppfattar att justitieministern delar denna uppfattning då hon säger att den riskbedömning som görs i samband med intagning av långtidsdömda inte är tillräcklig och att kriminalvården måste hitta bättre metoder för bedömningar som kan användas som underlag för beslut om t.ex. permissioner. Det kan noteras att kriminalvårdens utredning visar att ett skäl till att nya bedömningar ytterst sällan görs är att de är mycket kostsamma. Slutligen vill jag kommentera justitieministerns svar på min fråga om hur en fullgod kontroll av de dömda ska kunna genomföras under permission. Justitieministern ser positivt på förslaget att frivårdspersonal som arbetar med intensivövervakning ska utnyttjas. Det är lätt att tycka så om man bortser från hur denna personal med dagens budget har det. Enligt uppgift från Kriminalvårdsstyrelsen innebär årets budget att man redan tvingats minska kontrollen av dem som står under elektronisk bevakning. Om nu samma personal ska få ytterligare uppgifter kommer allt att bli halvdant och alla blir förlorare. Fru talman! I kriminalvårdens utredning sägs att dagens problem med för allmänheten oacceptabel hantering av permissionsinstitutet delvis är ett utslag av en - detta är Kriminalvårdsstyrelsens ord - allmän hygglighet och tro på det goda hos människan. Det låter bra, men jag uppfattar detta som självkritik från kriminalvårdens sida. Det är, fru talman, dags att inse att dagens kriminalvårdspolitik präglas av naivitet.

Fru talman! Gunnel Wallin har frågat vad jag avser göra för att komma till rätta med den enligt henne alltmer utbredda brottslighet som begås av unga gärningsmän och vilka åtgärder jag avser vidta för att förbättra skyddet för vittnen. Inledningsvis vill jag konstatera att det råder delade meningar bland forskare om ungas brottslighet ökar. Men jag håller med Gunnel Wallin om att det är mycket oroande både att ungdomar utsätts för rån och att ungdomar begår rån. Vi är också överens om vikten av snabba åtgärder när ungdomar begår brott och om att detta är en viktig uppgift för rättsväsendet. Reglerna om ungdomsmål ändrades 1995 för att åstadkomma en snabbare handläggning när personer under 18 år misstänks för brott. Det beslutades också att målen ska handläggas av personer med särskild lämplighet för uppgiften. Genom ändringar som trädde i kraft den 1 januari 1999 har påföljdssystemet för de unga lagöverträdarna förbättrats. Bl.a. har påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten stramats upp och blivit tydligare, och en ny frihetsberövande påföljd, sluten ungdomsvård, infördes. Men jag vill vidga perspektivet och påstå att det bör vara en prioriterad uppgift för hela samhället att se till att våra barn och ungdomar inte blir utsatta för brott och inte heller lockas att begå brott. Insatser från familjen, skolan, övriga lokalsamhället och socialtjänsten är nog så viktiga liksom att ungdomar själva ges möjlighet till ett aktivt deltagande. De lokala brottsförebyggande råd eller motsvarande som nu växer fram runtom i landet är en bra samlingsplats för att samordna de åtgärder som kan vidtas i lokalsamhället. Detta arbete stöds, på regeringens uppdrag, aktivt av Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Jag kan försäkra Gunnel Wallin att ungdomsrån är något som redan uppmärksammats och som tas på stort allvar inom rättsväsendet. På flera nivåer pågår arbete för att på olika sätt minska antalet ungdomsrån och för att ge stöd till ungdomar som utsatts för brott. Jag tänker bara nämna några exempel. Polismyndigheter på olika håll i landet har börjat utarbeta strategier för att bekämpa ungdomsrånen, genom t.ex. aktivt informationsutbyte och samordnade insatser. Man har också i flera fall lyckats utreda serier av rån mot ungdomar. En ökad polisövervakning bidrar till att flera brott kan klaras upp och har säkerligen också en förebyggande effekt när det väl står klart att risken att bli upptäckt är stor. När det gäller stödet till brottsoffer och vittnen vill jag nämna att förslagen i Brottsofferutredningens betänkande för närvarande bereds inom Regeringskansliet. En proposition ska lämnas till riksdagen under året. Brottsofferutredningen har föreslagit att domstolarnas lokaler bör utformas så att vittnen och målsägande inte behöver konfronteras med den tilltalade, att det bör finnas personal som kan ge målsägande och vittnen ett bättre bemötande i domstolslokalerna samt att den ideellt anordnade vittnesstödsverksamheten uppmuntras på olika sätt. Självfallet vägs också barnperspektivet i barnkonventionens mening in i de förslag regeringen avser att lämna i den kommande propositionen. Att personer som blivit utsatta för brott eller medverkar till att brott utreds och klaras upp inte ska behöva känna rädsla för repressalier eller hot från misstänkta är av största vikt i en rättsstat. Regeringen gav därför i november förra året Rikspolisstyrelsen i uppdrag att, i samverkan med flera andra myndigheter inom rättsväsendet, utarbeta ett förslag till ett nationellt handlingsprogram för skydd av vittnen, målsägande och andra bevispersoner. Syftet är att på bästa sätt samordna de insatser som behövs för att skydda brottsoffer och vittnen. I uppdraget ingår också att föreslå dels förbättringar av de metoder som nu används, dels nya metoder för att öka tryggheten för dessa personer. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november i år. Men det är också viktigt att unga får information om möjligheterna till stöd och skydd. Jag vet att polisen arbetar för att förbättra informationen till brottsoffer. Åtgärder inom andra områden spelar, som jag redan tidigare sagt, en mycket stor roll, och skolan kan vara en lämplig arena för att nå många ungdomar. Även sådant arbete pågår i landet för att ge ungdomar som utsatts för brott ett starkt stöd från klasskamrater och vuxna så att de anmäler brotten och klarar den påfrestning utredning och rättegång innebär. Stockholms stödcentrum för unga brottsoffer, som drivs i samverkan mellan socialtjänsten och polismyndigheten, har också beviljats stöd ur Brottsofferfonden. Denna innovativa verksamhet ger inte bara stöd till unga offer som anmält brott utan driver också ett utåtriktat arbete och bygger nu upp ett nätverk av stödpersoner, som rekryteras från Stockholms universitets juristlinje. Det är viktigt att vi skaffar oss mer kunskap som underlag för vidare överväganden av vilka ytterligare åtgärder som kan vara lämpliga att vidta. Vid BRÅ läggs för närvarande sista handen vid en rapport om ungdomsrån. I rapporten belyser BRÅ ungdomsrånens utveckling och omfattning, deras karaktär och kontext liksom rånarnas och de rånades bakgrund. Andra frågor som tas upp är orsaken till att många ungdomsrån inte anmäls och vilka skadeverkningar rånen medför. Rättsväsendet har således redan uppmärksammat problemet att ungdomar rånas av andra ungdomar och vidtagit en rad åtgärder. Men självklart får vi inte slå oss till ro med detta. Jag kommer att noga följa rättsväsendets arbete med dessa frågor.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för det uttömmande svaret. Jag delar justitieministerns syn på att det är allas vårt ansvar, hela samhällets uppgift, att se till att våra barn varken blir brottsoffer eller gärningsmän. Det stämmer att flera serier av ungdomsrån har klarats upp på den senaste tiden - nu är det ett tag sedan jag väckte interpellationen - och jag kan se att det beror på att polisen och rättsväsendets andra aktörer har prioriterat den typen av brottslighet. Det är jättebra. Det samarbete som justitieministern tar upp mellan det brottsförebyggande centrum som finns inom socialtjänstförvaltningen i Stockholms stad och citypolisens ungdomsrotel har sitt upphov i det senaste årets markanta ökning av ungdomsrån. Men det är inte bara i Stockholm, utan det förekommer på alltfler ställen i vårt land. Just detta samarbete är en vällovlig gärning. Att juriststudenter engagerar sig i det här samarbetsprojektet är bra för framtiden, och det är lärande - man kan göra två saker på samma gång. Brottsofferstödjarna kan vittna om hur de unga brottsoffren rånas och sedan skräms till tystnad av gärningsmännen. I det senaste numret av Juseks tidning berättar brottsofferstödjarna om hur en 13-åring som skulle gå på bio tillsammans med sina kompisar plötsligt blev rånad av tre 18-åriga invandrarkillar. 13-åringen fick en kniv mot sin hals, och brottsofferstödjarna berättar om vilken allvarlig kränkning det var och hur djupt traumatisk den upplevelsen var för pojken. I anslutning till artikeln finns några citat, bl.a. det här: "Om det lönar sig att hota brottsoffer och vittnen förlorar rättsväsendet sitt syfte." Det är viktigt att ha det med sig i det fortsatta arbetet. Det står på ett annat ställe: "Hela rättssystemet är inriktat på gärningsmannen. Offret får oftast inget höra förrän ett brev dimper ner med kallelse till rättegång och hot om böter ifall man inte infinner sig." Vi har haft den diskussionen tidigare, och vi ser här att man har kommit en bit på väg. Det som jag också vill lyfta upp är att problemen med ungdomsvåld på grund av de allvarliga konsekvenserna för de enskilt drabbade och för samhället på sikt förtjänar att uppmärksammas. När det gäller brottsofferstödjarna påtalar de just risken för att de unga brottsoffren, som kommer från goda uppväxtmiljöer och ofta rånas av invandrargäng, själva blir rasister eller nazister. Den rädsla och den kränkning som de blir utsatta för föder ett väldigt hat. Därför är det en viktig uppgift för brottsofferstödjarna att få offren att inte känna aggression mot alla invandrare. Där har de en viktig uppgift att fylla.

Fru talman! Gunnel Wallin har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att förbättra olika förhållanden inom kriminalvården. Gunnel Wallins första fråga gäller vilka åtgärder jag avser att vidta för att förkorta väntetiderna på häktena i avvaktan på anstaltsplacering. Målsättningen är att ingen fängelsedömd ska förvaras i häkte längre än sju dagar efter det att en dom blivit verkställbar. Denna målsättning har av olika orsaker inte alltid kunnat uppnås. Delvis beror det på att beläggningssituationen vid anstalterna periodvis varit ansträngd. Beläggningssituationen är dock inte hela förklaringen. Av olika skäl förekommer det också att dömda vill sitta kvar i häktet så länge som möjligt. Kriminalvårdsstyrelsen är medveten om problemet och har därför sett över sina placeringsrutiner. Vidare har ett antal stängda platser öppnats. De vidtagna åtgärderna har tyvärr ännu inte lett till att problemet försvunnit. Kriminalvårdsstyrelsen har bl.a. av den anledningen inlett ett arbete med att se över indelningen i säkerhetsklasser och differentieringen av de intagna. Jag utgår från att dessa åtgärder kommer att leda till förbättringar men kommer givetvis noga att följa Kriminalvårdsstyrelsens arbete. En kompetent och engagerad personal är en förutsättning för att kriminalvården ska kunna uppfylla de ökade krav statsmakterna under senare år ställt på kriminalvården. Kriminalvården har också satsat stora resurser på att höja kompetensen på sin personal. Kontaktmannaskapet har införts i syfte att tillvarata och utveckla varje anställds kompetens på ett för verksamheten effektivt sätt vad gäller säkerhet, omvårdnad och påverkan. Vårdarrollens nya innehåll har inneburit att fler personer med högskoleutbildning anställs inom kriminalvården. Självklart räcker det dock inte med att höja kompetensen hos de nyanställda. Även de redan anställda måste få utveckla sin kompetens. Omorganisationen genomfördes bl.a. i syfte att det skulle bli lättare att använda utbildade frivårdare som handledare för vårdarna på anstalterna. Jag kommer noga att följa kriminalvårdens arbete med kompetensutveckling. I regleringsbrevet för innevarande år har Kriminalvårdsstyrelsen därför fått i uppdrag att redovisa vilka insatser för kompetensutveckling som genomförts. Gunnel Wallin konstaterar vidare att andelen narkomaner inom kriminalvården ökar och att kontrollåtgärdernas omfattning i anstalter och häkten har minskat. Hon undrar vad jag avser att göra för att intensifiera kriminalvårdens drogbekämpande arbete. Att andelen narkomaner i våra fängelser har ökat kan åtminstone delvis förklaras med att vi under senare år fått en rad alternativa påföljder. Det medför att fängelseklientelet proportionellt sett blivit allt hårdare belastat avseende missbruk. Att bekämpa narkotikan är en av kriminalvårdens viktigaste uppgifter. Det sker genom att differentiera de intagna, tillhandahålla missbruksrelaterade program, genomföra kontroller, dvs. urinprovstagningar och visitationer, samt driva särskilda projekt. Under det senaste året har dock insatserna mot narkotikan minskat något. Kriminalvården har förklarat de minskade insatserna med den omorganisation som genomförts under förra året. En omorganisation är en process som innebär omställningar och kan medföra en viss effektivitetsförlust i ett kortsiktigt perspektiv. Jag utgår därför från att insatsminskningarna endast är tillfälliga. Regeringen har i årets regleringsbrev krävt att kriminalvården ökar sina insatser för att bekämpa narkotikamissbruket. Målet är att anstalter och häkten ska hållas fria från narkotika. Gunnel Wallins sista fråga gäller frigivningsförberedelser och vilka åtgärder jag avser att vidta för att underlätta samarbetet mellan kriminalvården och andra myndigheter som spelar en viktig roll i utslussningssituationen. Precis som Gunnel Wallin säger är kommunernas minskade insatser för att bekosta vård och behandling av den som varit föremål för kriminalvård ett stort problem. Att de intagnas förhållande vid frigivningen förbättras är helt nödvändigt om det brottsförebyggande arbetet ska lyckas. De senaste åren har såväl Brottsförebyggande rådet som Kriminalvårdsstyrelsen presenterat undersökningar som visat vilken svår situation den intagne ofta ställs inför vid frigivningen. En viktig uppgift för kriminalvården är att se till att de intagnas förhållanden vid frigivningen är sådana att de har rimliga förutsättningar att klara sig utan att begå nya brott. Jag är medveten om att detta arbete inte är lätt, särskilt som intresset för kriminalvårdens klienter inte alltid är så stort hos andra myndigheter. Den nya lokala organisationen har bidragit till att det finns bättre förutsättningar för ett fungerande samarbete mellan anstalt och frivård inför frigivningen. Det räcker dock inte, och jag håller med Gunnel Wallin om att samarbetet med andra myndigheter måste utvecklas. Det är också en av uppgifterna som regeringen utpekat som prioriterad i regleringsbrevet för kriminalvården. Ett bra samarbete mellan olika myndigheter förutsätter att var och en av dem är klar över sitt ansvarsområde och de skyldigheter det innebär. Inom regeringen överväger vi för närvarande hur man på bästa sätt kan tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kriminalvården och andra myndigheter. Som ett led i det arbetet har regeringen gett Kriminalvårdsstyrelsen i uppdrag att redovisa hur kriminalvården arbetar med planeringen av frigivningen och ge exempel på hur en strukturerad utslussning ur anstalt skulle kunna utformas för olika kategorier intagna. Ambitionen måste, åtminstone på sikt, vara att alla intagna ska ha en ordnad situation vid frigivningen. Jag är i det sammanhanget övertygad om att det nätverk mellan myndigheter och organisationer som bedrivs i många kommuner, t.ex. genom brottsförebyggande råd, kommer att kunna utgöra ett viktigt forum för samarbetet inför frigivningen.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret. I Centerns budgetalternativ har vi avsatt närmare en halv miljard mer än regeringen till rättsväsendet. En stor del av detta, 185 miljoner, har vi avsatt just till kriminalvården. Denna medvetna satsning på kriminalvården har vi gjort eftersom vi sett och förstått att kriminalvården är i stort behov av ytterligare resurser. Det har varit tuffa besparingsår med åtstramningar, omorganisationer och personalnedskärningar. För att kvalitetssäkra det framgångsrika arbete som gjorts och kunna vidareutveckla mycket av verksamheten krävs ett resurstillskott. För att just ta vara på det goda, att åklagarna och poliserna nu är på väg att effektivisera sitt arbete, måste man naturligtvis också hänga med i andra änden, på kriminalvårdsidan. Det enskilt viktigaste målet för kriminalvården och samhället i stort är att förhindra återfall i brott. Med tanke på att över hälften av dem som har dömts till fängelse tidigare har suttit inne minst en gång anser jag att det är en nyckelfråga att bryta rundgången inom kriminalvården. Klimatet på anstalterna har hårdnat betydligt. Vi fick i går höra Seko presentera en enkätundersökning som visar att hälften av vårdarna säger sig ha blivit utsatta för hot eller våld de senaste åren. Tre av fyra anser samtidigt att kontrollen av fångarna blivit sämre. En del av det tuffa klimatet kan förklaras av att rasistiska, nazistiska och brottsliga organisationer fått fäste på anstalterna. Därför är det angeläget att ge kriminalvården möjligheter att registrera, kartlägga och därmed förhindra bildandet av sådana nätverk. Justitieministern sade att anstalter har lagts ned och att beläggningsgraden ökat. På många håll är beläggningen faktiskt över hundra procent, vilket är mycket bekymmersamt. Man måste också blanda de olika klasserna därför att det inte finns tillräckligt med platser. Möjligheten att omplacera farliga intagna är ganska små, och jag kan förstå att de, som justitieministern säger, hellre vill vara kvar i häktet. Vi välkomnar att Riksåklagaren nu beslutat sig för att nolltolerans ska råda för alla brott med rasistiska motiv och att alla sådana brott ska prioriteras av både polis och åklagare. En sådan nolltolerans har vi i höstas efterlyst i denna kammare, eftersom vi är övertygade om att dessa högerextrema grupper måste bekämpas med alla samhällets till buds stående medel. När det gäller narkotikasituationen säger justitieministern att insatserna minskat under det senaste året. Man kunde också läsa i medierna om incidenten på Norrtäljefängelset, där en narkotikaliga sprängdes. Här finns mycket att göra. Kommer man inte åt just den delen, att få ned missbruket på anstalterna, blir det svårt att lyckas även med utslussningen. Allt detta hänger samman - både utslussningen och situationen på anstalterna - med svängdörrsmentaliteten, och det gäller att komma ifrån den.

Fru talman! Agne Hansson har frågat om jag avser att ta initiativ för att klargöra att polisverksamheten måste ha operativ polisiär närvaro i varje kommun i landet 24 timmar om dygnet, och vad jag avser att vidta för åtgärder för att förstärka polisens resurser för att uppfylla den målsättningen. Agne Hansson har också frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att renodla polisens arbetsuppgifter. Vidare har Agne Hansson frågat om jag är beredd att införa en s.k. glesbygdsfaktor för att möta glesbygdens specifika förutsättningar vid fördelning av polisresurser över landet. Varje län utgör ett polisdistrikt och i varje polisdistrikt finns det en polismyndighet som ansvarar för polisverksamheten där. Det är varje myndighet som efter sina förutsättningar bedömer hur polisresurserna ska disponeras. Det ankommer sedan på Rikspolisstyrelsen att inom ramen för sitt tillsynsansvar särskilt beakta att polisarbetet bedrivs i överensstämmelse med de prioriteringar och riktlinjer som riksdagen och regeringen har lagt fast för polisverksamheten. Alla beslut av polisoperativ karaktär måste fattas lokalt inom polisväsendet. Det vore därför fel av mig att slå fast vilken polisiär närvaro som vid varje tillfälle ska finnas i varje kommun. Medborgarperspektivet innebär emellertid att polisen självklart måste vara lyhörd för omvärldens krav på verksamheten. Det är Rikspolisstyrelsen som fördelar polisväsendets resurser. Styrelsen har en budgetdialog varje år med ledningen för varje polismyndighet om medelsramarna för de tre kommande åren och en resultatdialog om verksamheten under föregående år. Dialogerna har blivit ett viktigt instrument, bl.a. just när det gäller att fördela resurserna på ett sätt som säkerställer en rationell polisverksamhet i hela landet. Enligt min mening finns det därför inget behov av någon särskild faktor som mera formellt beaktar glesbygden vid resursfördelningen. Ansvarsfördelningen mellan polisen och andra myndigheter kan göras tydligare. I framtiden bör t.ex. kommunerna ta ett större ansvar för en del av de servicefunktioner som polisen i dag tar på sig för att ingen annan gör det. Arbetet med att renodla polisrollen pågår fortlöpande. Så har t.ex. Polismyndigheten i Stockholms län i den s.k. ROPA-rapporten undersökt om ansvaret för vissa uppgifter kan omfördelas, så att polisen inte längre behöver utföra dem. ROPA-rapporten har utvärderats av Rikspolisstyrelsen och är där föremål för vidare överväganden. Styrelsen har för avsikt att under året inkomma till regeringen med förslag till författningsändringar som syftar till en renodling av polisrollen. Regeringen kommer därefter att ta ställning till vilka ändringar som behöver göras för att uppnå det syftet. Inom Justitiedepartementet övervägs också om en särskild utredning bör tillsättas med uppgift att bl.a. behandla frågor om vissa av de uppgifter som i dag utförs av poliser i stället kan utföras av andra. Ett sådant uppdrag skulle också omfatta hur behovet av polisresurser i glest befolkade områden ska kunna tillgodoses. Det behövs fler poliser i Sverige. Jag har tidigare sagt att regeringen i vårpropositionen kommer att ange vilka ytterligare resursförstärkningar som behövs för att statsmakternas intentioner i fråga om utvecklingen av rättsväsendet ska kunna fullföljas. Jag har inhämtat att flera polismyndigheter uppfattar svårigheten att rekrytera poliser som det största problemet och inte bristen på ekonomiska resurser. Det är därför nödvändigt att Polishögskolan utnyttjar sin utbildningskapacitet maximalt. Den nya polisutbildningen i Umeå kan också bidra till att undanröja de rekryteringssvårigheter som finns i glesbygdslänen. Enligt min mening kan det på sikt vara önskvärt att förlägga polisutbildning till ännu en eller ett par orter.

Fru talman! Det behövs fler poliser i Sverige. Tack för det beskedet, justitieministern. Det är ett besked som Centerpartiet har krävt och som vi har väntat på länge. Vi har krävt resurser i budgetbehandlingen och samverkat för att göra statsfinanserna starka, och nu är det dags att satsa på att få en bra och säker rättstrygghet i det här landet. Det är bra. I övrigt är svaret svävande. Det är viktigt med resurser, men det är också viktigt hur resurserna används. Jag får inte något svar på min fråga om hur den polisiära närvaron i landet ska vara och om vilka åtgärder som där vidtas. Det är viktigt att få besked också på dessa punkter. Det finns anledning att säga att de poliser som finns i dag gör ett bra jobb. Men tryggheten för människorna skapas inte enbart genom fler poliser på gatorna. Den ska naturligtvis skapas också genom att hela samhället engageras, genom att våra barn och unga får goda uppväxtförhållanden, blir sedda, hörda och bekräftade och genom att föräldrarna ges tillräckligt med stöd och vägledning för att klara sitt ansvar osv. Men det finns en rad punkter i dag som gör att rättstryggheten inte fungerar. Det handlar om organisation. Det handlar om viljeyttring och målsättning. Det handlar inte minst också om resurser. Vi kan ta Norrbottens polisområde som exempel. Övertorneå, Pajala, Haparanda, Överkalix och Kalix utgör tillsammans en geografisk yta nästan lika stor som Skåne och Halland tillsammans. Mellan 24.00 och 07.00 har detta område en gemensam polispatrull att tillgå. Med de avstånd som finns i Norrbotten innebär det att polisen måste köra 24 mil enkel resa för att avvärja akuta hot mot personer eller egendom. Det är ett exempel i Norrbotten. Det finns också exempel från mitt eget län, Kalmar län, där avstånden är nästa lika stora mellan polispatruller när de jobbar på länsytan. Det säger sig självt att människorna känner sig otrygga och inte ens bryr sig om att anmäla brott till polisen när de vet att den är så långt borta. Det kan ta timmar innan man kommer fram. Därför är det oerhört viktigt när man har sagt A att man också säger B. Från Centerpartiet menar vi att vi måste ha målsättningen att ha en polisiär närvaro i varje kommun dygnet runt. Delar justitieministern min och Centerpartiets uppfattning att man bör ha den målsättningen? Vilka åtgärder är i så fall justitieministern beredd att vidta? När vi nu är överens om, och det är jag glad för, att vi behöver mer resurser till polisen, då tycker jag också att vi ska fördela dem så effektivt som möjligt över landet.
Fru talman! I det svar som justitieministern har givit i dag finns det ljusningar. Man får ta fram de slitna orden "bättre sent än aldrig". Jag tycker att man ska säga att ett bra svar är bra. Precis som Agne Hansson har regeringen nu insett hur situationen är för polisväsendet. Jag har ju stått tidigare i den här stolen och interpellerat till justitieministern i denna fråga. Då fick vi inga besked om fler poliser eller ökade anslag. Då var det nej. Det behövdes inte mer. Därför är det bra, jag säger det än en gång, att regeringen nu insett att vi har kommit snett med det svenska polisväsendet. Vi vet också att Rikspolisstyrelsen i slutet av denna månad ska komma in med sitt budgetäskande till regeringen. Redan nu kan man läsa i tidningen Svensk Polis, som kom ut i förrgår, vad man förväntar sig av regeringen: Vi kommer att begära en betydligt ökning av vårt anslag och vi kommer att argumentera kraftfullt för det med hänvisning till de krav som statsmakterna ställer på oss. Orden kommer från Sten Heckscher. Han är ju känd här i kammaren och i regeringen. Det behövs fler poliser. Det behövs fler poliser ute på gator och torg. Det kanske vi är eniga om, och det är ett jättebra besked. Den utveckling som har skett är oroande. Vi måste få ett tryggare samhälle. Jag vet att bl.a. min partikollega Gun Hellsvik stod här i talarstolen under den allmänpolitiska debatten och efterlyste en dialog med regeringen om ungdomskriminaliteten. Vi har också hört diskussionen om ungdomsbrottsligheten här för några minuter sedan. Det är ju så att i en rättsstat förutsätts det att utförda brott utreds och lagförs. För att nå ett gott resultat måste det finnas tillräckligt med poliser, och det gör det inte i dag. Om vi ska prata om ytor och avstånd så har ju jag som boende i Dalarnas län tagit upp problemen hemma. Men jag vet att det här är problem som inte bara har funnits där utan i hela landet. I länstidningarna runt om i landet har man ju kunnat läsa om tillkomsten av nya s.k. medborgargarden. Jag har för övrigt ett sådant i den by där jag bor utanför Falun. Där har vi en sådan här nattpatrull. Det är en olycklig utveckling när man känner att man saknar poliser och i stället har medborgargarden. Vi kommer närmare och närmare en situation där de här patrullerna möter det grova våldet på ett otäckt sätt. Jag hörde också att Polisstyrelsen i Skåne skickade ett brev till statsrådet. Det tog mig tre påstötningar till Justitiedepartementet innan den skrivelsen kom hit till mig i Riksdagshuset. Jag funderade på vad det var för fel eftersom jag inte kunde få denna skrivelse. Där heter det: De resursbegränsningar som nu sker innebär att polismyndigheten inte kommer att kunna behålla den tidigare beslutade nivån på närpolisverksamheten trots att denna är prioriterad. Det är hårda ord och allvarsord. I Stockholm hörs liknande tongångar. Vi kunde i tisdagens tidningar här i Stockholm läsa ett hot att lägga ned närpolisverksamheten i huvudstaden. I Polistidningen som kom i veckan heter det att poliserna i några av Stockholms mest brottsbelastade områden känner sig närmast apatiska inför polisbrist och pengabrist. Närpolisen var en god tanke, men den kom vid fel tillfälle. Även det kan man läsa om i tidningen. En länspolismästare, i det här fallet i Östergötland, pratar om de fel som gjordes vid införandet av närpolisreformen och om den uppgivenhet som finns även där. Han säger att folk har givit upp. Det är precis som Agne Hansson sade; det finns inga poliser att skicka och därför anmäls inte brotten. Vi moderater hade 156 miljoner kronor ytterligare till polisväsendet i vår budget. Det yrkandet tyckte Socialdemokraterna tydligen var onödigt, men det var det alltså inte. Vi har ju resultatet i facit i dag. Än en gång: Det är som sagt bra att Socialdemokraterna har tänkt om. Om jag förstår rätt, statsrådet, kan jag åka hem till mitt län och säga att nu har jag haft en debatt med justitieministern och hon lovar att det kommer ökade anslag i vårpropositionen. Det är väl så man ska tolka detta att det behövs fler poliser i Sverige?
Fru talman! Jag kan inte låta bli att uttrycka en viss förvåning över att beskedet att vi behöver fler poliser är en nyhet. Det måste vara förfärligt länge sedan Agne Hansson, Rolf Gunnarsson och jag hade en debatt om det här. Det är nog ett besked som jag har givit under ganska lång tid, men det är skönt att det äntligen har nått fram till riksdagen. Vilka slutsatser man kan dra av det här när det gäller den kommande budgetpropositionen tror jag att vi ska vänta med tills vi har denna proposition. Jag tycker att det är ett angeläget ämne som både Agne Hansson och Rolf Gunnarsson tar upp, nämligen hur vi ska klara polisnärvaron på glesbygden. Det är inget nytt problem, och det är definitivt inget problem som är något resultat av åtstramningar. Det är ett problem som vi har haft i vårt land i alla tider och aldrig egentligen lyckats hitta riktigt bra lösningar på. Det förs en diskussion om hur vi ska kunna säkerställa en polisiär närvaro också i de mest glesbefolkade delarna av vårt land. Vi ska inte då ha som utgångspunkt vilka kommuner vi har. Utgångspunkten ska vara problembilden. Allt polisarbete, all resursfördelning och all utveckling av arbetsmetoder ska utgå från att man har ett problemorienterat synsätt. Det är problem som ska lösas. Det är inte administrativa eller geografiska utgångspunkter som ska styra polisverksamheten. Det finns naturligtvis på kort sikt vissa åtgärder som är möjliga att vidta för att förbättra polisens närvaro i glesbygd. Det handlar om att anpassa arbetstider efter hur situationen och behoven är just där. Det handlar just om att arbeta problemorienterat för att på det viset säkerställa att man använder resurserna på ett sådant sätt att det tillmötesgår de behov som finns. Man måste också naturligtvis vidareutveckla de komplement till poliser som det finns möjlighet att ha i glesbygd. Det handlar även där om att renodla polisens verksamhet så att den ägnar sig åt just det som poliser ska ägna sig åt och att andra tar hand om andra frågor. Det handlar kanske om att våga tänka i nya banor när det gäller samarbete. Det handlar om att utveckla samarbetet med räddningstjänsten och om att utveckla den organisation som vi redan har när det gäller beredskapspoliser. Vi kanske också ska våga tänka i sådana banor som att utveckla möjligheten att ha flera yrken, att man ska kunna ha polisyrket vid sidan av ett annat yrke om det inte är möjligt att i en viss avskild del av landet ha underlag för heltidsanställda poliser. Jag tror att vi måste vara kreativa och öppna och inse att glesbygdens problem ser annorlunda ut än tätorternas. Här pågår ett arbete. Det finns ett stort engagemang på många håll. Låt mig avslutningsvis protestera mot en sak. Nattpatrullerande, engagerade medborgare i form av föräldrar eller grannar är icke några medborgargarden. Det är ett naturligt sätt reagera och vara med och ta ansvar för det egna lokalsamhället, att ta ansvar för sina egna ungdomar och att ta ansvar för tryggheten i det egna samhället. Det är ett medvetet arbete som ingår i den brottsförebyggande strategin i vårt land. Det är ett medvetet arbete som bl.a. de lokala brottsförebyggande råden bedriver. Kalla inte det för medborgargarden, för det ger en negativ stämpel som de här engagerade medborgarna inte förtjänar.
Fru talman! Jag tycker att mycket av det som justitieministern här säger om att pröva nya vägar är lovande. Vi har anvisat en rad förslag till sådana åtgärder i den motion som vi har väckt när det gäller rättstryggheten, och jag utgår från att den läses när vi nu ska gå vidare. Jag välkomnar också justitieministerns besked om att överväga att tillsätta en utredning för att titta på polisens uppgifter. Det är riktigt att poliser ska vara poliser - administrera kan andra göra. Det är bra. Det besked som vi fick i dag hörde jag första gången när statsministern intervjuades inför julhelgen. Han hade uppenbarligen läst min interpellation och vår motion. Det är bra. Det är också bra att justitieministern har gjort det. Det var därför som jag hälsade detta besked med tillfredsställelse. Jag kan emellertid inte förstå att justitieministern vill göra denna kringgående rörelse för att just ha en målsättning att ge ett besked att människorna ska ha tillgång till polisiära resurser i sin närhet under dygnets alla timmar. Är det inte ett problem, justitieministern, att människor kan få vänta i timmar på att polisen ska komma, att människor ger upp tanken på att polisen ska komma och i stället tillgriper andra åtgärder eller att de resignerar? Är detta att skapa trygghet för människorna i deras närmiljö? Vilka åtgärder är ministern beredd att pröva? Är hon beredd att också pröva nya vägar för att se till att vi får en trygghet över hela landet? Detta gäller inte bara glesbygden. Det gäller också många små orter och även stora städer. Ta mitt exempel. Om polisen finns i mellersta delen av Kalmar län och om det händer någonting i Vimmerby, så är det tio mil dit. Och under vissa av dygnets timmar finns det bara en polispatrull som opererar på denna yta. Detta kan inte vara en rimlig trygghet.

Fru talman! Jag tycker att vi är inne på en riktig linje när vi talar om att det ska bli fler poliser. Jag kan lova justitieministern att de medborgargarden, eller patruller, som jag tog upp och som finns i min hemby och i grannsocknen Rättvik inte är ute och tittar på att ungdomarna sköter sig. Det handlar i stället om egenföretagare som har tröttnat på den brottslighet som finns i Rättvik nattetid. 20-30 arga företagare kommer hit till riksdagshuset på onsdag för att just diskutera avsaknaden av polis nattetid i t.ex. Rättvik. Jag skulle då kunna tävla med Agne Hansson som talade om att polisen var 10 mil bort. I mitt län kan polisen vara 20 mil bort. Men den diskussionen kan man föra i varje län. Men jag kan alltså lova att dessa patruller inte är ute på nätterna för att se efter ungdomar. Jag vet ganska väl hur det känns med avsaknad av polis. Vi halvfyratiden en natt vaknade min hustru som påstod att någon höll på att slå in ytterdörren. När jag kommit till sans såg jag att det mycket riktigt var det. Det var någon som gjorde ett inbrottsförsök. Och jag lovar justitieministern att jag kände mig ganska ensam när jag i denna situation ringde till polisen men man inte hade någon att skicka - jag bor visserligen två och en halv mil från polisstationen - eftersom den enda patrullen befinner sig vid en brand på en soptipp. Jag lovar att jag kände mig oerhört liten trots mina 98 kilo. Statsrådet skriver att det behövs fler poliser i Sverige. Och med den sundhet som statsrådet har och med den inriktning på arbetet som hon har måste jag ändå tolka detta som att man i vårpropositionen kommer att föreslå mer resurser till polisen.

Fru talman! Lena Ek har ställt tre frågor som främst rör barns talerätt i vårdnadsärenden och närståendes rätt att överklaga ett vårdnadsbeslut. Bakgrunden till frågorna torde vara ett par fall som har uppmärksammats i medierna. I fallen har barnets far, trots att han varit frihetsberövad med anledning av grova våldsbrott riktade mot barnets mor, i egenskap av vårdnadshavare kunnat råda över vilket familjehem barnet ska placeras i. De frågor som väcks i anledning av fallen gäller barnets skydd såväl enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga som enligt reglerna i föräldrabalken. Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om sitt barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, ska rätten besluta om ändring i vårdnaden, dvs. ta ifrån föräldern vårdnaden och flytta över den till någon annan. Som Lena Ek påpekar prövas en fråga om överflyttning av vårdnaden på talan av socialnämnden. Socialnämnden kan alltså, om förutsättningarna i lagen är uppfyllda, få till stånd en överflyttning av vårdnaden från en förälder till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. I de fall som tagits upp i medierna har frågan om en vårdnadsöverflyttning inte kommit under domstolens prövning, i vart fall inte ännu. I egenskap av vårdnadshavare har föräldern rätt att bestämma i frågor som gäller barnets personliga angelägenheter. Det innebär bl.a. att en familjehemsplacering med stöd av socialtjänstlagen inte kan ske om vårdnadshavaren motsätter sig det. Vid ett omhändertagande av barnet med stöd av LVU är situationen emellertid en annan. Då kan vårdnadshavaren inte utöva sin bestämmanderätt. Jag kan givetvis inte kommentera de enskilda fallen. Hur socialnämnder och domstolar ska agera måste prövas i varje enskilt fall. Barnets bästa ska alltid vara ledstjärnan. Men vad som är bäst för ett barn i ett enskilt fall är svårt att veta utan ingående kännedom om fallet. Situationen är sällan så enkel som den beskrivs i medierna. Jag är inte säker på att en talerätt för barn skulle lösa de problem som kan finnas. Är barnet litet - i de fall som uppmärksammats i medierna har barnen varit två respektive tre år gamla - kan man fråga sig om en talerätt för barnet verkligen är meningsfull. Små barn måste, om de har talerätt, ha en vuxen som ställföreträdare i processen. En ställföreträdare för ett litet barn kan inte få några uppgifter eller endast begränsade uppgifter direkt från barnet. Ställföreträdaren skulle i stället vara hänvisad till information från andra, närmast den kvarvarande föräldern, anhöriga och andra närstående samt socialnämnden. En talerätt för små barn skulle alltså sällan innebära mer än att ytterligare en vuxen kommer in i bilden. Det är svårt att se att detta skulle innebära någon egentlig förbättring för barnet. När det gäller större barn är situationen en annan. Men också här är jag tveksam till om en talerätt för barnet verkligen skulle vara önskvärd utifrån barnets synpunkt. Att ett barn efter ett våldsbrott skulle kunna inleda en rättegång mot den ena föräldern skulle innebära ytterligare en påfrestning för ett barn som redan befinner sig i en mycket utsatt situation. Jag menar att man inte får stirra sig blind på en viss form eller en viss modell. Det viktigaste är att situationen löses på bästa möjliga sätt, att barnet får komma till tals och att barnets vilja verkligen blir beaktad. Det är också viktigt att de skyddsregler vi har verkligen används i de fall de är till för. Socialnämnderna spelar här en mycket viktig roll. Socialnämnden har ansvar för att bedöma om talan ska väckas eller inte. Nämnden har också ett ansvar för att den utredning som görs utgår från barnets bästa. I nämndens utredning måste barnet givetvis ges en central plats och få möjlighet att komma till tals . Det är barnet som är huvudpersonen. Släktingar och andra personer som står barnet nära och som kan bidra till nämndens utredning och ställningstagande måste uppmärksammas. Deras kunskaper och engagemang måste tas till vara. Det har i olika sammanhang kommit fram att socialnämnderna ganska sällan väcker talan om överflyttning av vårdnaden. Detta kan ha olika orsaker. En orsak kan vara bristande kunskaper hos socialnämnderna om hur ärendena ska bedömas och hanteras. Frågan om en vårdnadsöverflyttning på grund av omsorgsbrist kommer ju, dessbättre, upp ganska sällan. Rutiner för handläggningen av ärendena hinner inte sätta sig. Sannolikt finns det behov av råd och stöd för socialtjänstens personal och beslutsfattare i dessa frågor. Det gäller både handläggningen av ärendena och bedömningen av i vilka situationer vårdnadsöverflyttning är en lämplig åtgärd. Socialstyrelsen och Svenska Kommunförbundet planerar att genomföra utbildning om vårdnad, boende och umgänge under våren. Utbildningen kommer att rikta sig till socialsekreterare. Jag har blivit upplyst om att frågan om vårdnadsöverflyttningar kommer att tas upp där. Frågan kommer också att uppmärksammas i den handbok om vårdnad som håller på att utarbetas inom Ändå vill jag inte helt avvisa tanken på en talerätt för barn. Det kan finnas anledning för regeringen att återkomma till den frågan i samband med utvärderingen av 1996 års reform om barns rätt att komma till tals. Direktiven till en sådan utredning kan komma att beslutas under nästa år. Lena Ek tar även upp frågan om talerätt eller klagorätt för andra berörda. Att låta även andra än socialnämnden väcka talan i domstol om överflyttning av vårdnaden skulle kunna ha positiva effekter och utgöra ett värdefullt bidrag till strävandena att stärka barnets rätt. Men frågan är inte helt okomplicerad. När en tvist hamnar i domstol blir förhållandet mellan dem som agerar lätt mer konfliktfyllt än vad det annars skulle vara. Det kan också diskuteras om det är lämpligt att ge var och en som anser sig stå barnet nära en möjlighet att inleda en domstolsprocess. Jag anser dock att det finns anledning att se över reglerna och överväga om en talerätt för närstående bör införas. Det kan vara lämpligt att ta upp även den frågan vid utvärderingen av 1996 års reform om barns rätt att komma till tals. Lena Ek frågar slutligen vad jag avser att vidta för åtgärder för att bestämmelsen om släktingplaceringar i socialtjänstlagen ska fullföljas. Den frågan ska egentligen ställas till socialministern, varför jag kommer att besvara den mycket kortfattat. Den 1 januari 1998 kompletterades socialtjänstlagen med en bestämmelse om att det vid placering av barn i första hand bör övervägas om barnet kan placeras hos någon anhörig eller annan närstående. Den 1 juli 1999 ändrades bestämmelsen så att det nu i första hand inte bör utan ska övervägas om barnet kan placeras hos en släkting eller en annan närstående.
Fru talman och fru minister! Jag skulle vilja tacka för svaret som jag tycker andas en konstruktiv och ansvarsfull ton. Något annat hade jag i och för sig inte väntat mig; det ska jag ärligt säga. Jag har ändå några saker som jag i det här sammanhanget vill poängtera. Det är klart att mina frågetecken hänför sig till en del aktuella fall. De ska inte diskuteras här i kammaren men vissa principiella funderingar kan man få ha kring om det ändå inte på sina håll finns luckor i lagen just när det gäller det problemområde som rör vårdnaden av barn i sammanhang där det varit grovt våld inom familjen, och så grovt att en förälder är dömd för dråp eller mord på den andra föräldern.

Jag anser att det medför en bestående fara för barnets utveckling och därmed bör vårdnaden då i varje fall övervägas. För det andra gäller det talerätten för barnet. Jag har nog en annan åsikt där. Jag anser att talerätt för små barn i sådana här fall är av värde. Till skillnad från ministern anser jag att det är mycket värdefullt att det finns en oberoende vuxen som för barnets talan. Det kan handla om att belysa alla aspekter, att begära in annan bevisning eller att se till att få second opinion, en andra åsikt, efter utredningar som genomförts i ärendet. Jag för min del tycker att det är viktigt att vi utreder frågan om barns talerätt, särskilt under sådana här mycket tragiska omständigheter. Den här diskussionen har funnits i 20 år. Jag kommer ihåg att professor Ulla Jacobsson för säkert mer än 25 år sedan skrev en bok i processrätt om barns talerätt. För det tredje vill jag ta upp frågan om talerätt, klagorätt, för berörda. I ett fall där den ena föräldern avlidit är det vårdnadshavaren och socialnämnden som har talerätt. Jag anser att i åtminstone vissa speciella fall bör även den avlidnes släktingar ha talerätt, dvs. möjlighet att föra upp en socialnämnds beslut i det här fallet eller aktualisera en överflyttning av vårdnaden. Jag anser att det är för barnets bästa att barnets båda släkter har den möjligheten. Ofta hör man att det inte skulle vara bra därför att det skapar en konfliktfylld situation. Men hur konfliktfylld blir inte situationen om det bara är den ena sidans släkting eller närstående som får yttra sig eller som har talerätt? En annan instans som också borde ha talerätt är tillsynsmyndigheten. Om länsstyrelsen i ett enskilt ärende kommer fram till att det enskilda ärendet misskötts och riktar grov kritik mot socialnämnden har länsstyrelsen ändå inte möjlighet att få det enskilda ärendet överprövat. Det tycker jag verkligen är ett hål i lagstiftningen. Är det så att en övervakande instans har riktat grov kritik mot handläggningen av ett ärende bör man ha rätt att se till att det blir överprövat. Slutligen vill jag säga att jag delar ministerns åsikt om att man bör undersöka handläggningen av enskilda ärenden i socialnämnden. Jag vill med bestämdhet hävda att familjen är ett socialt nätverk som i det här sammanhanget är viktigt, ja, av avgörande betydelse för att ett barn inte ska fastna i ett trauma efter en så tragisk händelse.
Fru talman! När man diskuterar frågan om det borde vara så att vårdnaden mer eller mindre med automatik överflyttades till någon utomstående när en förälder har förgått sig grovt mot den andra föräldern anser jag att man ska tänka sig för lite grann, för de här situationerna ser faktiskt väldigt olika ut. Det är inte helt ovanliga situationer att kvinnor som under lång tid, åravis, blivit misshandlade av sina män har tagit livet av dessa män. Jag överväger inte att vidta åtgärder för att säkerställa att vårdnaden fråntas dessa kvinnor. Det kan finnas anledning i enskilda situationer att göra det men långt ifrån alltid - alltså ingen automatik. Här måste man utgå från varje enskilt fall. När det gäller systemet att tillvarata barnets bästa och att myndigheter fattar beslut som innebär att man ser just till barnets bästa får man också vara försiktig med i vilken utsträckning man släpper in de vuxna. Det är inte alla vuxna som alltid utgår från barnets bästa. Det finns konfliktsituationer där det finns så mycket annat som driver många vuxna. När man talar om att någon oberoende ska få föra barnets talan - Lena Ek talar om barnets talerätt men samtidigt om någon oberoende som borde få framföra sin uppfattning - är det inte barnets talerätt det handlar om utan någon annans, någon annan vuxens, intresse och talerätt. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi när vi talar om barnets talerätt verkligen utgår från att det är barnet som vi vill ge en möjlighet att agera, inte någon annan vuxen som oberoende vill föra sin talan. Den diskussionen kan vi däremot föra när vi diskuterar närståendes möjligheter att föra talan och det intresse de kan ha av att tillvarata sitt intresse för barnet och deras uppfattning om vad som är bäst för barnet. Men det är fel att, som Lena Ek sade, säga att vi skulle ha en situation där den ena sidans närstående skulle ha möjlighet att föra talan men inte den andra. Den situationen kan aldrig uppstå. Det finns alltså, tycker jag också, ett behov av att överväga i vilken utsträckning man borde ge närstående möjlighet att ha talerätt. Jag hänvisar där till mitt svar på interpellationen. När det slutligen gäller länsstyrelsernas möjligheter att begära överprövning av beslut vill jag erinra om att länsstyrelsen är tilsynsmyndighet. Vi brukar försöka undvika att samma myndighet som har tillsynsansvar också har rätt att begära att ett ärende överprövas. Vi har faktiskt en framställan från länsstyrelser just i denna fråga. Jag tror att det är en lämplig fråga att omhändertas i den utvärdering som Socialstyrelsen och länsstyrelserna har i uppdrag att göra när det gäller den lagstiftning vi i dag har. Vi kommer således säkert att få anledning att återkomma till den frågan.
Fru talman! Det som justitieministern tar upp, att det finns så många olika individuella omständigheter i sådana här fall, är jag fullt medveten om. Jag har jobbat mycket hårt med frågan om misshandlade kvinnors situation sedan jag kom in i riksdagen för ett och ett halvt år sedan. Men det som jag sade var att man med automatik borde överväga en överflyttning av vårdnaden. Vid en rundringning till olika socialnämnder kan vi se att i väldigt många fall funderar inte sociala myndigheter över vårdnadsfrågan, trots att grova våldsbrott har begåtts som måste påverka barnet och dess situation. Det som jag är ute efter är att man ska ha skyldighet att fundera över frågan: Är det lämpligt att den personen har vårdnaden kvar eller är det inte lämpligt? Det kan mycket väl vara lämpligt att en person får ha vårdnaden kvar. Men i dagens läge följs inte den regel som nu ska utvärderas om att närståendes möjligheter ska övervägas. När tillsynsmyndigheter riktar grov kritik mot socialnämnder sker ingen rättelse, och den situationen är ju inte acceptabel. Därför tycker jag att det här behöver skärpas upp. När det gäller barns talerätt är det självklart - och det vet alla jurister - att barn själva inte kan föra sin egen talan, utan de har ett ombud precis som i alla andra situationer. Det är bra från barnets synpunkt att ha egen talerätt och därmed rätt till ett eget ombud just i fall av den här typen. När det gäller närståendes möjligheter att delta i diskussionen hoppas jag att utvärderingen kommer till stånd mycket snart. Om det finns ett generellt sätt att hantera lagstiftningen på som innebär att lagstiftarens intentioner inte följs måste det även där ske en skärpning. Därför hoppas jag att utvärderingen kommer till stånd mycket snabbt. Min bestämda uppfattning är att den behövs. Däremot önskar jag att frågan om tillsynsmyndighetens möjligheter att ingripa och inte bara påtala kritik skärps och att dessa förändringar får en annan tidsplanering.
Fru talman! Lena Ek har inledningsvis frågat vad jag avser att göra för att kompensera Östergötlands polisdistrikt för kostnaderna för den extraordinära polisinsatsen i Malexander. Lena Ek har även frågat vad jag avser att vidta för åtgärder för att inte rättstryggheten ska äventyras genom att polisstyrelser kan komma att diskutera utgiftstak för enskilda polisinsatser för att inte långsiktigt gröpa ur distriktets budget. Jag har nyligen svarat på en fråga från Ragnwi Marcelind om Nationella insatsstyrkan där jag redogör för budgetarbetet inom polisväsendet och möjligheterna för Rikspolisstyrelsen att kompensera polismyndigheterna för den här typen av kostnader. I direkt anslutning till en händelse har styrelsen mycket begränsade möjligheter att kompensera en myndighet, eftersom man inom polisväsendet kommit överens om att inte avsätta några medel för det ändamålet på central nivå. Däremot kan en myndighet ta upp kostnaden med Rikspolisstyrelsen i den kommande budgetdialogen. Det finns således ett system inom polisväsendet som tar om hand frågan. Hur systemet kan vidareutvecklas diskuteras fortlöpande inom polisväsendet, och det är där frågan ska hanteras. För mig är det självklart att det inom polisväsendet säkerställs att polisoperativa överväganden är avgörande när omfattningen och inriktningen av en polisinsats bestäms. Det är regeringen som utser ledamöterna i polisstyrelsen. Bland dem utser regeringen också en ordförande och en vice ordförande. Det ankommer på ordföranden att se till att styrelsen ägnar sig åt de uppgifter som beskrivs i polisförordningen Om det mot förmodan ändå skulle uppstå en diskussion som kan innefatta eller resultera i ett avgörande om utgiftstak i ett särskilt fall är det således ordförandens skyldighet att stävja en sådan.
Fru talman! Jag ska be att få tacka för svaret. Den polisinsats som gjordes i Östergötland efter de tragiska händelserna i Malexander involverade totalt 900 poliser. Det är den största insats av det slaget som har gjorts i Sverige, enligt uppgift från polismyndigheten. Utöver de ordinarie budgetmedlen för Östergötland och omgivande polisdistrikt kostade det 15 miljoner. Det är ungefär detsamma som 45 Alla polisdistrikt har en väldigt tuff ekonomi. Antalet poliser i Östergötland har dragits ned med en sjundedel och antalet civilanställda har dragits ned med en tredjedel för att man ska klara de budgetåtaganden som har fastställts här i kammaren. När den här händelsen inträffade, som är av mycket extraordinärt slag, uttalade landets statsminister att alla offentliga resurser nu skulle sättas in för att hjälpa polismyndigheten i Östergötland att finna de gärningsmän som var skyldiga till dessa dåd. Jag noterar också att justitieministern i gårdagens Dagens Nyheter refererade till den här händelsen och kostnaden för den. Jag tycker inte att det är skäligt att kostnaderna för extraordinära händelser stannar hos ett enskilt polisdistrikt. Nu är Östergötland det fjärde största polisdistriktet bugetmässigt i landet. Men tänk om det hade varit något av de minsta polisdistrikten! Vad hade effekten blivit då? I svaret diskuteras avvägningen mellan polisstyrelsernas ansvar och polisens ansvar. Men jag tycker att man sätter dessa olika människor i en mycket besvärlig situation. Polisstyrelsen har ansvar för att budgeten hålls och att den inte överskrids. Alla styrelser förutsätter händelser som man tar ansvar för i budgeten genom att se till att det finns extra resurser redo. Men det finns sådant som går utöver denna gräns. Man får inte lägga sig i de polisinsatser som görs, eftersom det är de professionellas ansvar. Men någon måste ju ta ansvar i extraordinära fall. Var hamnar det ansvaret någonstans? Inte ens en fristående polischef får dra i gång insatser som går långt utöver de budgetramar som är fastställda. Det drabbar ju då all annan verksamhet. På det viset finns det en konfliktsituation inbyggd mellan de professionella och de politiskt valda i polisstyrelsen som inte är hållbar. För min del anser jag att det bör finnas antingen en möjlighet för Rikspolisstyrelsen eller en annan möjlighet att fatta enskilda beslut i tilläggsbudget om att kompensera för extraordinära händelser för att samtliga inom polisen ska kunna fokusera på uppgiften att hitta sådana extremt farliga gärningsmän som det var fråga om i det här fallet.
Fru talman! Min partikollega Ragnwi Marcelind har - precis som justitieministern sade - agerat i frågan om de extraordinära insatserna i Malexander och de grova brott som begicks där. Ragnwi Marcelind ställde en fråga om ekonomiska förutsättningar för extraordinära insatser. Justitieministern svarade då här i riksdagen den 21 oktober 1999: I de fall där det finns skäl att förändra fördelningen till följd av extraordinära situationer kan detta lösas exempelvis i budgetdialogen mellan Rikspolisstyrelsen och myndigheterna. Det är också denna anda som finns i detta svar. Jag tycker att det här är ett märkligt svar. För oss i Östergötland, och inte minst för poliskåren där, är händelsen i sig inte i första hand en fråga av organisatorisk, strukturell eller ekonomisk betydelse. Här handlar det om känslor, om tillit till sin yrkesroll och till professionen i stort samt om förtroende för arbetsgivaren. Inte nog med den långsiktiga yrkesproblematiken, utan nu lägger ministern ytterligare sten på bördan av ekonomisk natur. Den ekonomiska strategin är egentligen helt horriblel. Den skulle innebära att om vi har något ställe eller en region i landet där det begås många brott och där många förbrytare finns skulle det i förlängningen kunna innebära att vi inte skulle kunna ha någon polis kvar. Är det så man har tänkt sig det hela? Jag tror inte att den modellen är särskilt lyckosam. Anledningen är helt enkelt att det inte är polisen som själv bestämmer vilken arbetsbörda den ska ha. Det är sällan jag har hört att polisen provocerar till brottslighet. Det gör den inte alls, och därför kan den heller aldrig ha kravet vid ett stort brottmål, med så mycket resurser som krävs, att det ska hanteras inom ramen för dess egen budget. Jag menar att polismyndigheten i dag i Östergötland är så bantad att rättssäkerheten kan sättas i fara om inte regering och riksdag hanterar dessa situationerna på ett bättre sätt. Alla partier i Östergötlands polisstyrelse är överens om att regeringen måste skjuta till mer medel. Detta är naturligtvis det vi efterfrågar. Man kan ifrågasätta organiseringen. Jag är helt övertygad om att den nationella insatsstyrkan måste ligga under Rikspolisstyrelsen för att man ska kunna organisera det på ett bra sätt. Trots detta är ändå fallet i Östergötland ytterst ett exempel på en situation som visar på en hantering som är omöjlig i längden. Vad kan poliserna i Östergötland känna efter detta? Jo, att varken deras känslor eller ekonomi har beaktats efter det som har hänt. Jag skulle vilja höra lite grann med justitieministern: Hur sätter man samman de villkor som finns för polisen, när man ser på både ekonomin och polisernas upplevelse av sin profession?
Fru talman! Jag blir faktiskt lite konfunderad över den här diskussionen. Det kan väl ändå inte vara så att Lena Ek och Yvonne Andersson inte är medvetna om att polisverksamheten innehåller väldigt mycket av oförutsedda händelser? Det brinner plötsligt i Göteborg, det bestäms plötsligt att en världskonferens ska äga rum i Stockholm, två poliser skjuts i Malexander och det begås en rad rån i mindre orter i vårt land. Hela polisverksamheten arbetar under de oförutsebara förutsättningarna. Det har naturligtvis tvingat polisväsendet att lägga upp ett budgetarbete och ett sätt att fördela resurser som utgår från just från denna oförutsebara verklighet. Det finns vissa faktorer som är mätbara och som är något så när återkommande, men annat är det inte. Hela systemet byggs upp utifrån att man inte kan förutse detta. Det finns därför system för att i efterhand kunna kompensera för förhållanden som man inte har känt till. Det finns möjligheter att utnyttja krediter, att skjuta på kostnaderna till året därpå för att kunna återkomma i den budgetdialog som enskilda myndigheter för med Rikspolisstyrelsen. I sin tur har Rikspolisstyrelsen möjlighet att återkomma till regeringen och säkerställa att man kan göra justeringar i tilläggsbudget eller omhänderta det i de kommande budgetarna. Vi har ett system för detta. Man kan diskutera det systemet. Om polismyndigheterna tillsammans anser att de borde förbättra det existerande systemet bör de naturligtvis också göra det. Men kom inte och begär att regeringen skulle tillskjuta extra medel till en polismyndighet. Vad då regeringen? Glöm inte att det är riksdagen som fattar beslut om polisens myndigheter och gör det i en viss form. Det finns ingen form utanför den.
Fru talman! Till skillnad från min meddebattör tycker jag nog att Rikspolisstyrelsens ekonomistyrningsprinciper är ganska vettiga för de allra flesta fall. Men det finns alltid undantag. Justitieministern nämner två. Det första Malexander, en extraordinär händelse med en absolut extraordinär insats, som jag inte tycker att det är skäligt att östgötarna och poliserna i Östergötland ska spara ihop till. Det andra är världskonferensen i Stockholm. Den var mycket viktig och gav ett väldigt bra resultat, som jag i sig stöder av allt mitt hjärta. Men polismyndigheten i Stockholm har problem när dess resurser töms på det här viset genom av regeringen beslutade konferenser som inte tidigare var budgeterade. Det kan man i och för sig sätta frågetecken för. När det nu snart kommer en tilläggsbudget - det är bara några månader dit - tycker jag att dessa frågor bör lösas i det sammanhanget. Även krediter ska betalas, och även lån ska betalas. Där man kan dra in hos polismyndigheterna handlar det om personal. Drar man in personal i det här fallet finns det ingen synlig och närvarande polis i varje kommun och i varje stadsdel. Det behövs för att människor ska känna sig trygga. I dessa delar av Östergötland och norra Småland är det särskilt tydligt, vilket debatterades i den förra interpellationsdebatten. Det var också delvis därför som de områdena blev utvalda av just dessa gärningsmän. Det är en debatt som vi får ta i budgetsammanhang. För extraordinära händelser, utöver vad man kan förvänta sig av variationer i verksamheten, för sådana finns, ska det finnas ett system för att ta hand om kostnaderna. Det är min absoluta åsikt.

Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Ingela Thalén. Riksförsäkringsverket har i sina beräkningar för det preliminära utfallet för år 2000 visat på mycket kraftiga överskridanden av anslagen när det gäller sjukpenningen. Vi vet ju också att sjukskrivningarna har ökat, och antalet sjukdagar har ökat från december 1998 till december 1999 med 24 %. Det finns säkert flera orsaker till detta. Socialutskottet gjorde tidigare i veckan ett besök nere i Göteborg och studerade SOCSAM-försöket där nere. Det kan ge goda resultat för att minska sjukskrivningstiderna. Jag vill fråga statsrådet: Skulle man i det här läget åtminstone inte kunna tänka sig att utöka försöksverksamheten inom SOCSAM?
Fru talman! Vi har sju olika pågående försök. De har lite olika inriktningar när det gäller samarbetet. Vi har dessutom förlängt verksamhetstiden för att man ska kunna få ett bra jämförande underlag. Jag har inte funderat över om det finns anledning att starta ytterligare några försök. Om man däremot kommer in med funderingar på att förlänga de försök som pågår, kan det naturligtvis diskuteras. Risken med en förlängning är att man kanske förlorar utvärderingsfasen och inte kommer fram till något slutresultat. Syftet med dessa är ju också att ge en återredovisning för att resultaten ska kunna spridas i reguljär verksamhet.
Fru talman! Jag är medveten om att man kanske behöver utvärdera resultaten. Nu finns ju också försöksverksamheten FINSAM som delvis är utvärderad, men man får ju inte göra mycket åt den heller förrän utvärderingen av SOCSAM är klar. Jag tycker att det är lite bekymmersamt att det är många människor som får vänta, inte minst på rehabilitering. Det medför att vi får dessa väldigt långa sjukskrivningstider. Vi vet ju att man spar lidande för den enskilde och att man kan göra samhällsekonomiska besparingar med de här samverkansformerna. De som har medverkat i bl.a. FINSAM-projektet vill faktiskt inget hellre än att fortsätta. Det ville man också i Göteborg. Man sade redan nu att denna samverkan var så viktig att man ville fortsätta med den.
Fru talman! Erfarenheterna från Göteborg visar att försöksverksamheten med SOCSAM-samarbetet var betydligt mer framgångsrikt än försöksverksamheten med FINSAM. Men den diskussionen behöver vi inte ta nu. Däremot är det så att FINSAM har ersatts med ett mer generellt arbete med samverkansformer landet över där var och en av aktörerna bidrar med sina egna resurser. Jag ska också påminna om att i nästa vecka eller veckan därpå kommer rehabiliteringsutredaren med sin första delrapport. Vi kan självfallet inte enbart vänta på försöksverksamheterna, utan någonting måste göras ganska snabbt när det gäller signalsystemen. Jag kommer att träffa företrädare för arbetsmarknaden för att diskutera just sjukfrånvaron från arbetsplatserna.
Fru talman! I går sammanträdde Nordiska rådets svenska delegation. Tyvärr var vår nordiska samarbetsminister Leif Pagrotsky förhindrad att närvara. Jag skulle därför vilja ta tillfället i akt och fråga honom om Arena Norden och det nordiska informationsfönster som ska öppnas i Stockholm. Det är alltså verksamheter som har ansvar för informationen om nordiska förhållanden. Enligt beslut och löften i riksdagen ska Arena Nordens verksamhet säkras till dess att det nordiska informationsfönstret öppnas. Enligt uppgift tar Nordiska samarbetskommittén ställning till ett nordiskt fönster i Oslo vid sammanträdet nästa vecka medan det svenska fönstret behandlas först i mars. Min fråga är: Hur är finansieringen av Arena Norden ordnad tills detta nordiska informationsfönster kan öppnas? När är pengarna från Nordiska ministerrådet disponibla för detta?
Fru talman! Det är rätt att vi har diskuterat den här frågan många gånger här på frågestunden. Jag har också haft den uppe i diskussioner med den svenska delegationen till Nordiska rådet. Vi har länge verkat för att vi ska få ett permanent och stabilt finansierat gemensamt nordiskt informationsfönster i Stockholm. Det är viktigt att Sveriges folk och Sveriges skattebetalare, som är huvudfinansiärer av det nordiska samarbetet, på plats här i Sverige får en bild av vad det nordiska samarbetet går ut på. Detta skulle på ett bra sätt kunna avlösa och växla upp den verksamhet som Föreningen Norden har bedrivit i form av Arena Norden. Nu står detta på tröskeln till ett genomförande. Det är en stor framgång för Sverige. Vi räknar med att Arena Norden och Föreningen Norden kommer att ha en mycket viktigt roll i denna nya verksamhet. Men exakt vid vilka tidpunkter olika utbetalningar kommer att ske och vilka beslut som kommer att fattas vid vilka sammanträden är jag inte förberedd på att redogöra för här. Jag skulle vilja rekommendera att man ställer en skriftlig fråga till mig. Då kan jag reda ut detta i detalj. Ni får ha överseende med att jag inte kan detta utantill.
Fru talman! Tack för svaret. Vi är överens om att det är en viktig fråga, att det behövs en permanent lösning och att det ska finansieras samnordiskt. Men problemet är ju att det inte är löst ännu trots att det har varit känt länge att fr.o.m. i år skulle detta vara ordnat. Nu hänger finansieringen i luften tills det här fönstret kan öppnas. Enligt vad vi har sagt här tidigare, både i debatter tillsammans och även i andra sammanhang, skulle frågan lösas. Jag undrar när Föreningen Norden, som ansvarar för Arena Nordens verksamhet, får besked om att pengar finns tills fönstret kan öppnas.